Fru talman! Det här betänkandet tar alltså upp olika naturresursfrågor. Jag tänker inrikta mig på vattenrätten och vindkraften. Då är det lokaliserings och lagstiftningsaspekterna som vi kommer att diskutera och inte de ekonomiska förutsättningarna för de skilda energikällorna. I och med att riksdagen beslutat att stänga kärnkraftverk i förtid ökar behovet av annan energi. Utnyttjandet av vattenkraften kommer då än mer i fokus än tidigare. Vattenkraften är ur miljösynpunkt en bra energikälla. Men samtidigt måste man komma ihåg att utbyggnad av vattendrag för elproduktion ger stor miljöpåverkan, även när det gäller begränsad utbyggnad av små vattenkraftverk. När det gäller de fyra orörda Norrlandsälvar som är skyddade i miljöbalken vill moderaterna understryka att dessa unika naturmiljöer bör bevaras till kommande generationer. Någon exploatering bör därför inte tillåtas i dessa områden. Förslag om ett försvagat skydd har diskuterats. Moderaterna vill med anledning av detta ge regeringen till känna att vi anser att dagens älvskydd är väl avvägt. Om detta går att läsa i reservation 1 under punkt 1, som jag nu samtidigt yrkar bifall till. Så kommer jag till lagstiftning angående vindkraft. Frågorna kring uppförandet av vindkraftverk runt om i Sverige har varit och är fortfarande många, inte minst i mitt hemlandskap Skåne, i Halland och i Bohuslän. På Gotland och Öland har frågan också stor sprängkraft. En från början ganska positiv inställning till vindkraft hos lokalbefolkningen har bytts till sin motsats, delvis beroende på att närboende inte givits tillräcklig information och att samrådsplikten genomförts på ett för den enskilde mindre tillfredsställande sätt. Det politiska intresset att främja s.k. alternativa energikällor har satts före medborgarnas möjlighet att påverka. All lagstiftning måste enligt min mening präglas av respekt för den enskilde och äganderätten. Samtidigt bör lagstiftningen ge uttryck för stor respekt för människors liv och hälsa samt för skyddsintressen av natur och miljö. Angelägna uppgifter för stat och kommun liksom konflikter mellan olika äganderätter bör beaktas vid den närmare regleringen inom skilda områden, ävenså vindkraftslagstiftningen. Frågan om etablering av vindkraft är komplicerad. Å ena sidan har den fördelar. Den kan utnyttjas i liten skala. Den är förnybar, inhemsk och ren, vilket gör att en utbyggnad av vindkraften i och för sig är önskvärd. Å andra sidan har den låg och ojämn effektivitet. Vindkraftverk kan ses på minst fyra fem kilometers avstånd, ger upphov till buller, skuggbildningar och andra olägenheter samt förfular landskapet, speciellt då de uppträder i grupper. Värdefulla kultur och naturvärden måste beaktas. Det är viktigt att bevara fria horisonter i landskapet, över vatten, hav och fjäll, likaväl som eventuella grannars intressen av en fortsatt god boendemiljö. En markägare måste ges möjlighet att påverka vad marken ska användas till och om han eller hon så önskar upplåta marken för vindkraft. Men detta kräver, som jag redan påpekat, att även övrigas intressen tas till vara på ett tillfredsställande sätt. Det är därför angeläget att det skapas ett fungerande regelverk som sätter väldefinierade gränser för byggande av vindkraftverk. Jag menar att lokalisering av vindkraftverk noga måste övervägas i den kommunala planprocessen. På det sättet kan skyddsvärda natur och kulturmiljöer undantas och förutsebarhet garanteras ägare till kringliggande markområden. Vi moderater anser att det bör införas ett moratorium för vindkraftsutbyggnad i Stockholms skärgård, runt Gotland samt längs Skånekusten och i Bohuslän till dess en nationell plan tagits fram, en plan som anger vilka kustområden som är av riksintresse att permanent undantas för vindkraftsanläggningar. Till sist några mementon inför morgondagens energidebatt här i kammaren. I dag producerar vindkraften 0,4 TWh elektricitet per år. Sveriges förbrukning är runt 140 TWh om året. Siffrorna talar för sig själva. Vindkraften lämnar ett närmast försumbart bidrag till vår energiförsörjning. Besparingspotentialen i el och energiförbrukningen är uppenbarligen avsevärt större. Genom en mycket kraftig utbyggnad kan naturligtvis vindkraftens andel av energiförsörjningen öka. Men är det verkligen realistiskt, och till vilket pris för människorna? Vilka blir miljökonsekvenserna? Miljöminister Kjell Larsson har vid några tillfällen uttalat stora ambitioner om att kunna öka vindenergins andel av totalen då han nämner siffrorna 10 TWh år 2010. Då menar jag att vindkraftens miljö och naturkonsekvenser också måste belysas, granskas och ifrågasättas. Jag undrar till slut: Men gör regeringen det i tillräcklig omfattning? Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 under punkt 1 men står naturligtvis också bakom den andra moderata reservationen i betänkandet.

Fru talman! Inga Berggren får ursäkta, men jag kan inte skilja på ekonomi, naturresursfrågor och lagstiftning. Jag ska koncentrera mig på vindkraften. Vi kristdemokrater vill fortfarande ha kvar vår entusiasm när det gäller en omställning av elproduktionen och att all ny elkraft ska komma från förnyelsebara energikällor. I en fråga till finansminister Bosse Ringholm i december lyfte jag fram problematiken att Sveriges handel med el under första halvåret 2000 förvandlats från nettoexport till nettoimport. Vi importerar för närvarande billig europeisk fossil kraft. Vi nettoimporterar mellan 4 och 5 TWh, ungefär lika mycket som den avställda reaktorn i Barsebäck producerade. Prognosen för 2001, när reaktor två har ställts av är att vi ska nettoimportera 9 TWh. En ytterligare ökning följer under 2002. Det gäller uteslutande fossil kraft, huvudsakligen med kol som energikälla. Detta är ingen acceptabel energipolitik för Sverige. Bosse Ringholm påpekade i svaret att Sverige under 1990-talet varit nettoexportör av el, vilket bidragit till att minska de globala utsläppen av koldioxid. Men det skrämmande är hans fortsatta svar: "Med den avreglerade elmarknad som numera finns inom Norden är det inte längre möjligt att identifiera vilka importörer och exportörer som deltar i börshandeln och än mindre med vilken energikälla som el har producerats. Med hänsyn till gemenskapsrätten måste alla elproducenter behandlas lika." Tyvärr är kol utan jämförelse det mest konkurrenskraftiga energislaget. Världsmarknadspriset för kolproducerad el ligger på 4-5 öre per kWh att jämföras med 30 öre som är produktionskostnaden för vindkraft. Det förekommer också subventioner till kolets fördel i flera kolproducerande länder. 43 % av världens elproduktion är kolbaserad. Fru talman! Som väl är sker en kraftig utbyggnad av vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme. Men det är fortfarande omöjligt att mäta sig med utbyggnaden av kolkondensel som ökar med 1-11⁄2 %. Det är därför orimligt att i Sverige fortsätta att i tillståndssammanhang klassificera vindkraft som miljöfarlig verksamhet. Genom detta hamnar ju vindkraften i samma kategori som fossileldade kraftverk. Vindkraften är en förnybar energikälla som inte ger några som helst utsläpp, inget avfall och inte kräver några miljöfarliga transporter. Den miljöbelastning det handlar om är buller och skuggor i omgivningen. Det handlar alltså om människors syn och hörselintryck. Jag vill därför yrka bifall till reservation 7 om vindkraftens ställning där det talas om att vindkraften inte kan klassas som miljöfarlig verksamhet. Fru talman! Kristdemokraterna vill därmed inte utpeka riksintressen för vindkraft. Det är viktigt att den lokala befolkningen och kommunerna kommer till tals. Det känns troligen inte stimulerande för t.ex. Norrbottens befolkning att placera en större anläggning med vindkraftverk utanför kusten utan att få något tillbaka. Det behövs en helt ny regionalpolitisk fördelningspolitik. För min del skulle jag se det som intressant att betala mer för den producerande delen i landet som ger elenergi och i stället ge mindre i den kommunala utjämningen. Det är också viktigt - i fråga om detta håller jag med Inga Berggren - att vi inte belastar kustområdena i Stockholms skärgård, runt Gotland, längs Skånekusten och i Bohuslän. Jag tänkte inte vara mer långrandig än så.

Fru talman! I går kväll var vi i bostadsutskottet rörande eniga om det mesta. Så är dessvärre inte fallet i kväll. I det här betänkandet som handlar om vind, vatten och grönområden går våra åsikter vitt isär. Centerpartiet har fogat reservationer till betänkandet, eftersom majoriteten inte tycker att det är viktigt med småskalig vattenkraft, satsningar och förtydliganden när det gäller vindkraften, en livskraftig skärgård eller att människor ska få vara med och säga sitt när det gäller slutförvar av kärnbränsle samt det nödvändiga i att slå fast att det är oerhört viktigt med gröna lungor även i stadsmiljön. Jag lär ju inte kunna omvända majoriteten här i kväll och få bifall för våra reservationer, men jag ska ändå försöka. Politik är ju det möjligas konst. Nog måste ni väl ändå hålla med om att det är viktigt att vi ska ha ett hållbart energisystem som bygger på förnybara energikällor. Sverige bör väl vara föregångare, Sverige som har höga ambitioner och vill vara bland de bättre länderna? Vi måste väl sträva efter att minska de klimatpåverkande utsläppen från fossila bränslen? Det här betänkandet handlar bl.a. om vindkraft. Vi från Centerpartiet anser att utbyggnaden av vindkraften går alltför långsamt. Det finns olika hinder. Och i den föredragning som vi har haft i bostadsutskottet om hur hanteringen av vindkraftsutbyggandet sköts så finns det uppenbarligen mycket att förbättra. Ett av hindren för att det går så långsamt är byråkratin, som alltid höll jag på att säga, otydligheter i reglerna kring tillståndsprövning, och rollfördelning mellan kommuner och länsstyrelser är inte klar. Ett annat hinder är den låga prioriteringen av vindkraftsintresset. Det måste, anser vi, fastställas ett mål för vindkraften. Det måste också upprättas en nationell vindkraftsplan där områden pekas ut som riksintresse för vindkraft just för att människor ute i landet ska veta vad de har att rätta sig efter. Och då slipper vi också onödiga konflikter och diskussioner på olika orter som bara förhalar och misstänkliggör vindkraften som framkomlig energikälla. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 under punkt 3 och till reservation 7 under punkt 4. Fru talman! En annan mycket viktig miljöfråga är att det verkligen finns en försäkran om att det även i våra stadsmiljöer finns gröna lungor - inte i första hand för att det är vackert. Det har betydelse, det med. I första hand handlar det om att våra grönområden renar den luft som vi människor andas in när vi lever och bor i staden eller vistas där av andra anledningar. Det är ett absolut måste. Jag bor själv i en relativt stor stad, och det är anmärkningsvärt hur väl det känns att luften där är annorlunda. Bensingaser strömmar emot en när man har varit ute på landsbygden. Jag påstår att det är rent obehagligt och rent ohälsosamt. Genom inrättandet av nationalstadsparker ges stora områden skydd. Jag yrkar därför bifall, fru talman, till reservation 8 under punkt 5. Den unika skärgården, som i lagstiftningen anges som riksintresse för turism, har snart inte kvar den kraft som krävs för att ett samhälle ska kunna leva och skapa kreativa miljöer året om. För att skärgården ska vara intressant krävs det att det finns bofasta människor där året om. Även det är, tycker vi i Centerpartiet, uppenbart ett riksintresse. Hur skulle det se ut om vi får en konstgjord miljö som bara väcks till liv under sommarmånaderna? Jag tror inte ens att det skulle gå att väcka den till liv då. Därför anser vi i Centerpartiet att man måste få en översyn av miljöbalken i syfte att värna natur och kulturvärden samt turism och friluftslivets intressen parallellt med kravet på att det finns en verkligt levande skärgård. Vi måste få en verklig möjlighet för människor att ha sin försörjning och sitt boende kvar i skärgården året runt. Nog borde vi väl i bostadsutskottet vara eniga om det. Jag yrkar därför också bifall till reservation 9 under punkt 6. Till sist, fru talman, vill jag beröra frågan om hur man ska tolka de folkomröstningar som just nu genomförs eller har genomförts i landet när det gäller var slutförvaret av kärnkraftsavfallet ska hamna. Det råder förvirring och osäkerhet om betydelsen av dessa folkomröstningar. Vi har det i mitt län. Det är för närvarande inte kommunerna som kan bestämma om ifall slutförvaret ska vara eller inte vara i just den kommunen. Ändå genomför man folkomröstningar eller lovar befolkningen att den ska få vara med. Det här måste klarläggas. Det kommunala vetot borde inte ha någon ventil som undantar människors rätt att bestämma över kärnkraftsavfall, om man nu anser att man ute i kommunerna ska ha rätt att genomföra folkomröstningar i frågan. Här ifrån riksdagen måste vi ge ett klarläggande. Det är nödvändigt med en översyn av folkomröstningsinstitutet som ett instrument för människor att verkligen vara med och påverka sin livsmiljö.

Fru talman! Precis som sagts tidigare behandlas i det här betänkandet ett stort antal motioner från olika partier. I Folkpartiets reservation 2 tar jag ställning till förmån för en motion som föreslår utökat älvskydd i ett par olika avseenden: Vi anser att älvskyddet bör utformas så att skyddsbehovet ska bedömas oberoende av vilket syfte ett planerat ingrepp tjänar. Det legala älvskyddet är enligt vår mening alltför svagt. Vattenkraftsutbyggnaden bör vara ett avslutat kapitel, och det måste också återspeglas i utformningen av älvskyddet. Vi anser att de två undantag som finns i 4 kap. 1 § och Men för att spara tid vid voteringen yrkar jag inte bifall till reservation 2. Jag vet att jag ändå inte har en chans att få igenom den. Vidare har jag reserverat mig när det gäller utbyggnaden av vindkraft på Gotland. Inga Berggren har tidigare berört hur viktigt det är att man verkligen ser över att vindkraft inte byggs ut onödigtvis och där det stör. Jag anser att en ordentlig utvärdering av den hittillsvarande satsningen på vindkraft på Gotland bör göras innan man eventuellt fortsätter att bygga mer. Men eftersom jag är ensam om den reservationen yrkar jag inte heller bifall till den utan har bara velat säga de här orden. Sedan har jag i reservation 11 tillsammans med kd och c reserverat mig när det gäller frågor om översyn av vattendomar och ansvar för översvämningar, m.m. Jag behöver inte upprepa allt som står i reservationen. Jag vill bara hänvisa till att jag flera gånger under de senaste åren har ställt frågor till statsråd just med anledning av att vattendomarna behöver ses över och också deltagit i en speciell debatt som tillkom efter översvämningarna i somras. Men hittills har varken jag eller någon annan fått gehör för kravet på omprövning. Därför blev jag väldigt glad när jag läste Dagens Där står följande att läsa: "Vattendomarna för en reglerad älv läggs ofta på varandra. Det är därför inte lätt att genomskåda vad som gäller, säger Stefan Rubenson, chef för den juridiska enheten på miljödepartementet. För varje del av en reglerad älv kan vattendomarna omfatta hundratals sidor - Eftersom det kan vara åtskilliga vattendomar för en enda älv har det visat sig vara mycket svårt att få en helhetsbild av rättsläget utefter älven." Artikeln fortsätter med ett antal argument som talar för att omprövning behöver göras. Därför blev jag som sagt glad att läsa att den sittande utredningen om den nya miljölagstiftningen - miljöbalksutredningen - kommer att få tilläggsdirektiv för att även se över lagstiftningen om vattendomar. Det här har hänt efter utskottsbehandlingen, såvitt jag förstår. Då var ärendet fortfarande under beredning, som det står skrivet i betänkandet. Jag hoppas nu innerligt att den översynen kommer att leda till förslag som gör det möjligt att också ompröva gamla vattendomar! Med detta yrkar jag bifall till reservation 11.
Fru talman! Det upprepar sig. Vi har sett de här motionerna, och även Miljöpartiet har motionerat i dessa frågor vid åtskilliga tillfällen. Nu är det inte så mycket som ändrar sig år från år, utan beredningar pågår. Jag är glad att så många har tagit upp vindkraftens fördelar och behovet av grönområden. Det är jätteviktiga saker. Anledningen till att Miljöpartiet inte har ansett sig ha någon annan mening än den övriga utskottsmajoriteten är att det pågår en massa beredningar i Regeringskansliet. Det gäller vattendragen, vindkraften och nationalstadsparker. Här stöder vi alltså betänkandet. Däremot har vi synpunkter på det kommunala vetot. Jag ser att också Ingegerd Saarinen nu har kommit till kammaren. Jag vet att hon tänker säga en del om detta. Därför tänker jag begränsa mig till att hänvisa till vad vi har framfört i reservationen om en allmän översyn av folkomröstningsinstitutet som ett instrument för människor att påverka sin livsmiljö. Översynen bör också omfatta frågan om ifall kärnkraftsavfallet är en fråga för staten eller om det kommunala vetot ska gälla även denna miljöfråga. Vidare bör regeringen förtydliga under vilka förutsättningar man med nuvarande regler avser att utnyttja vetoventilen. Vi anser nämligen att kommunernas rätt att säga nej till etablering av miljöförstörande anläggningar i den egna kommunen är en av hörnstenarna i den kommunala bestämmanderätten. Med det yrkar jag bifall till reservation 10 under punkt 7.
Fru talman! Jag ska inte replikera på Helena Hillar Rosenqvists anförande mer än att jag också tycker att det är viktigt med vindkraft och nationalstadsparker. Eftersom jag var litet vårdslös när det gällde att yrka bifall tar jag för tids vinnande bort två reservationer, nämligen de om vindkraften. Jag tar bort yrkandet om bifall till reservation 5 punkt 3 och reservation 7 punkt 4 för att inte överskrida mina befogenheter.
Fru talman! Det är inte mycket för mig att replikera på. Det är bara att inse att Centerpartiet och vi har övervägande gemensam syn på etableringen av vindkraft.

Fru talman! Så har vi nattsession i bostadsutskottet igen. Den här gången ska vi behandla 20 motioner från allmänna motionstiden förra året. Den största skillnaden i årets betänkande jämfört med i fjol är att vi i år har en reservation mer än vanligt. Vi har 11 reservationer. Och det har tillkommit ett ämnesområde, nämligen skärgårdens förutsättningar. När det gäller älvskyddets utformning står de borgerliga partierna för var sin linje. Moderaterna tycker att älvskyddet är väl avvägt. Folkpartiet anser att älvskyddet är för svagt och att de mycket restriktiva undantagen ska tas bort. Det tyckte Kristdemokraterna också förra året, men inte i år. Nu vill Kristdemokraterna i stället tillsammans med Centern underlätta utbyggnaden av småskalig vattenkraft. Det är klart att man då inte kan gå på Folkpartiets totalitära linje i den här frågan. Man måste fråga sig vad en borgerlig regeringspolitik skulle innebära när det gäller älvskyddet i Fakta i målet är att det råder förbud mot utbyggnad av vissa älvar. Det är de fyra nationalälvarna, vissa andra vattenområden samt vissa älvsträckor. Från förbudet görs undantag för vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan. Vidare utgör förbudet inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Även anläggningar för utvinning av vissa ämnen eller material kan, om det föreligger särskilda skäl, vara undantagna. I vår förväntar vi oss en proposition om de här frågorna. Den bygger på utredningen om mål i miljöpolitiken. Den utredningen har ganska bred uppslutning här i riksdagen. När det gäller vindkraften är splittringen större. Moderaterna tycks tycka illa om vindkraft och vill ha starka restriktioner för utbyggnaden. Centern däremot är glad tillskyndare av vindkraften och har den vällovliga ambitionen att underlätta utbyggnaden. Folkpartiet är mer ambivalent och tycks ha kommit till den slutsatsen att det finns röster att hämta på Kristdemokraterna hade ingen reservation förra året när det gäller vindkraft, men i år störs man av att vindkraften lagmässigt definieras som miljöfarlig. I övrigt delar man utskottsmajoritetens uppfattning. Även i vindkraftsfrågan måste man fråga sig: Vilken vindkraftspolitik skulle en borgerlig regering föra? Även om riksdagen ännu inte fått någon proposition om vindkraften så har regeringen inte varit overksam. Man har tillsatt en arbetsgrupp som ska genomföra en studie om vindkraftverk i havs och fjällområden. Den har lämnat en delrapport som bereds i Regeringskansliet. Näringsdepartementet har gett Statens energimyndighet i uppdrag att bl.a. ta fram områden med särskilt goda förutsättningar för vindkraft och planeringsmål för den. Uppdraget ska redovisas inom kort. Man har också gett Boverket i uppdrag att göra en översyn av verkets allmänna råd 1995:1. På motsvarande sätt har länsstyrelserna fått i uppdrag att redovisa bl.a. vidtagna och planerade åtgärder för hur kommuner med goda vindenergiresurser behandlar markoch vattenanvändningsfrågor som rör vindkraften i sina översiktsplaner. Därmed bör också den reservationen avslås. Reservation 8 är en gammal bekant som för fram till intet förpliktande krav om fler nationalstadsparker. Självklarheten att besluten om att inrätta nationalstadsparker ska vara lokalt förankrade förs också fram. Jag delar naturligtvis den uppfattningen, men yrkar avslag på reservationen. I reservation 9 vill Kristdemokraterna och Centern ha en översyn av miljöbalken för att skapa bättre förutsättningar för en levande skärgård. Utskottet är väl medvetet om skärgårdsproblematiken men ser inte att reservanternas förslag innebär någon långsiktig lösning, snarare tvärtom. Reservationen om den kommunala vetorätten är också en gammal bekant. Vetot är ett uttryck för respekten för det kommunala självstyret, som är en viktig beståndsdel i den svenska modellen. Men, fru talman, vi kan inte ha en ordning som kan innebära att ett problem som måste lösas inte kan lösas. Därför är det nödvändigt att ha undantag från vetorätten för kärnkraftsavfall. Reservanterna kräver att regeringen ska förtydliga under vilka förutsättningar regeringen avser att utnyttja vetoventilen. Jag har svårt att förstå det kravet eftersom lagen är glasklar. Det är också utskottets skrivning. Regeringen har rätt att i vissa undantagsfall besluta om lokalisering av anläggningar av stor nationell betydelse, med eller utan folkomröstning. Så står det i betänkandet. Det är också en självklarhet att ingen regering gör en sådan åtgärd utan tvingande skäl. Varför skulle man göra det? Den sista reservationen handlar om vattenrätten med utgångspunkt i de allvarliga översvämningar som ägt rum under senare tid. Man frågar sig om översvämningarna beror på växthuseffekten eller inte. De lärde tvistar om det. Men nog tror jag att det är växthuseffekten som ligger i botten. Det är inte det som diskussionen gäller i dag. Vi har att ta ställning till den vattenrättsliga aspekten av problemet. Jag tror att alla är överens om att vi måste förebygga översvämningar så långt som det står i mänsklig makt. Om de ändå inträffar måste beredskapen och förmågan att minimera skadorna vara god. Det är självklart regeringens ansvar. Jag är glad att kunna säga att regeringen tar problemet på allvar och att den förutom det nationella och internationella arbetet har tagit flera initiativ. Räddningsverket har i regleringsbrev fått i uppdrag att redovisa uppbyggnaden av de regionala resursdepåerna. SMHI har redan lämnat en rapport till regeringen som utvärderar träffsäkerhet och kvalitet i prognoser och varningar. Den bereds nu. Efter kontakter med landshövdingar och Kammarkollegiet överväger Miljödepartementet tilläggsdirektiv till Miljöbalksutredningen. Det är ingen tidningsuppgift, Yvonne Ångström, utan det står i betänkandet. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vidhåller att Folkpartiet vill ta bort de undantag som finns från älvskyddet, även om det gäller relativt små anläggningar. I min hemkommun har jag blivit väldigt uppskrämd av partikamrater till Bengt-Ola Ryttar som har velat nagga de här bestämmelserna i kanten. Det gör att jag inte tänker ändra mig. Det ska visserligen inte debatteras energi i kväll, men vi tycker att det är bättre att stoppa vattenkraften totalt och tillåta forskning på kärnkraftsområdet. Jag vet att inte alla delar den uppfattningen. När det sedan gäller tilläggsdirektiv har i varje fall jag i betänkandet läst att ärendet är under beredning i departementet, inte att man har lämnat några tilläggsdirektiv. Det må vara rätt eller fel. Bengt-Ola Ryttar undrar vidare hur de fyra borgerliga partierna ska kunna bilda regering. Vi kan säkert göra på samma sätt som ni gör i dag. Om våra fyra partier får majoritet kommer vi att tala oss samman om de viktiga frågorna, men som det är just nu har vi all rätt att ha olika uppfattningar - annars behövde vi inte var fyra partier.
Fru talman! Mina partikamrater i Yvonne Ångströms hemkommun råder inte över lagstiftningen, och den är mycket restriktiv. Men den ska naturligtvis inte vara auktoritär, så att det inte går att göra någonting. Det skulle vara självbindning, och det är inte bra i en demokrati. Jag kan nyansera mig något när det gäller tilläggsdirektivet. Det övervägs tilläggsdirektiv, och har man sagt det från regeringen, är det omöjligt att backa från det. Vi kan alltså betrakta det som ett faktum att det kommer tilläggsdirektiv.
Fru talman! Det låter väldigt bra. Då hoppas jag också att att man kommer att tillåta omprövning av gamla domar och inte bara riktar in sig på den nya lagstiftningen.
Fru talman! Det finns redan nu vissa möjligheter att ompröva gamla vattendomar, men det är möjligt att det är alltför komplicerat att komma fram till det. Man bör nog ta ett helhetsgrepp i den här frågan.
Fru talman! Jag vill replikera till Bengt-Ola Ryttar om vindkraften. Jag skulle vilja ha svar på följande fråga: Vad vill Bengt-Ola Ryttar och hans parti egentligen i vindkraftsfrågan? Det skulle vara mycket intressant att få veta det. Nu gömmer sig Bengt-Ola Ryttar bakom att det pågår utredningar men anger inte med ett ord vilken inställning han och hans parti har för egen del. Vi kunde under utskottsarbetet konstatera att detta är en mycket komplicerad fråga. Det pågår dessutom en teknisk utveckling. Jag pekade på att det å ena sidan fanns fördelar, å andra sidan nackdelar. Jag undrar om Bengt-Ola Ryttar håller med Kjell Larsson när denne uttalar att det hade varit intressant att få en mycket kraftig vindkraftsutbyggnad. De siffror som jag nämnde var 10 terawattimmar år 2000. Att inte göra några konsekvensbeskrivningar av en sådan utbyggnad vore alldeles fel. Det är därför som jag har tagit upp den här diskussionen och menar att det är väldigt viktigt att man har väl definierade gränser i en lagstiftning för framtida vindkraftsetablering.
Fru talman! Jag kan väl erkänna att jag gömmer mig bakom utredningar i den här frågan. Min grunduppfattning - och därvidlag tror jag att jag också talar för partiet - är att vindkraften bör utvecklas och stå för en större del av vår energiförsörjning. Vi har under senare tid kunnat se att det har blivit ett genombrott för viljan att etablera ny vindkraft. Men vi ska naturligtvis för att skydda väsentliga värden och för att utnyttja den resurs som vinden är ha så mycket fakta på bordet som möjligt innan vi tar slutlig ställning till hur det ska gå till.

Fru talman! Det var intressant att höra replikväxlingarna både mellan folkpartisten och Ryttar och mellan moderaten och Ryttar. Såvitt jag kan förstå verkar det som om moderater, socialdemokrater och centerpartister när det gäller energikällor är ganska eniga om en satsning på vindkraft, och det känns ganska bra. Däremot är jag lite förvånad över replikskiftet mellan folkpartisten och Bengt-Ola Ryttar. Det skulle jag naturligtvis prata med folkpartisten om, men det kan jag göra en annan gång. Vad känner egentligen Bengt-Ola Ryttar - som är dalmas och såvitt jag förstår kommer från en ganska sund miljö med goda luftförhållanden uppe i Dalarna - när han kommer ned till Stockholm och inandas dofterna här? Såvitt jag förstår tycker man att det är bra med nationalstadsparker men yrkar ändå avslag på vår reservation. Varför det?
Fru talman! Det är inte första gången som vi diskuterar nationalstadsparker. Jag tror att det måste finnas ett klart dokumenterat lokalt intresse för att genomföra sådana. Regeringen spretar inte alls i den här frågan. Tvärtom har den varit ganska så entusiastisk för att få till stånd nya nationalstadsparker. Men att inrätta en sådan park är en väldigt ingripande åtgärd, som man måste ha lokal förankring för. Det finns faktiskt inget större tryck runtom i landet för att inrätta nationalstadsparker. På kommunal nivå vet man att sådana begränsar handlingsutrymmet.
Fru talman! Jag kan konstatera att Bengt-Ola Ryttar och jag närmar oss varandra ganska bra även i den frågan. Det skulle inte alls vara oävet om Bengt Ola Ryttar tänkte till ytterligare en gång och yrkade bifall till min reservation. Bengt-Ola Ryttar säger att trycket måste komma underifrån, men det är viktigt att framhålla att det är väsentligt med gröna lungor i en stad.
Fru talman! Det är viktigt med gröna lungor både i stad och på landet. Med tanke på min bostadsort skulle jag ha kunnat ha rena lungor, men av olika omständigheter har jag inte alls fått rena lungor. Därför får jag stå ut också i staden.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar undrar varför vi inte reserverat oss mot älvskyddets utformning. Vi har visat den respekten mot regeringen, eftersom Naturvårdsverket har utarbetat och redovisat förslag till det fortsatta miljövårdsarbetet. Verkets redovisning har handlagts av den parlamentariska beredningen om mål i miljöpolitiken, och vi väntar på en proposition. Detta innebär inte att vi har ändrat uppfattning. Vidare förstår jag inte riktigt varför Bengt-Ola Ryttar vill sätta likhetstecken mellan att vi inte har reserverat oss mot älvskyddets utformning och att vi vill underlätta småskalig vattenkraft. Det har till viss del med älvskyddet att göra, om vi anser att vattenkraften ska byggas ut, men så har vi inte sagt. Det finns redan småskalig vattenkraft som inte är i bruk och som kan tas upp igen. Det är detta som vi vill arbeta för. Sedan blir vi anklagade för att inte tidigare ha talat om vindkraft. Det har vi gjort i många sammanhang, inte minst i näringsutskottet. Jag är i och för sig väldigt glad över att Bengt-Ola Ryttar så uppmärksamt intresserar sig för kristdemokraternas politik och för vårt samarbete bland de borgerliga. Jag undrar nu hur Bengt-Ola Ryttar ställer sig till att vindkraften ska klassas som miljöfarlig verksamhet. Har ni från Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet diskuterat ihop er om detta, om ni vill att vindkraften ska kunna byggas ut ytterligare?
Fru talman! Det är inte så att jag har uppmanat Ulla-Britt Hagström och Kristdemokraterna att reservera sig när det gäller älvskyddet. Jag har bara konstaterat den logiska följden av att Kristdemokraterna står bakom reservation 3. Det gör att det inte är logiskt att följa Folkpartiet i fråga om älvskyddet. När det gäller att vindkraften är miljöfarlig verksamhet ser jag det som en juridisk teknikalitet. Det är ingången i tillåtlighetsprövningen. Det är inget värdeomdöme om vindkraften som sådan, som jag ser det.
Fru talman! Vad anser då Bengt-Ola Ryttar om den juridiska teknikaliteten? Tänker Bengt-Ola Ryttar göra någonting åt den? Sedan vill jag ytterligare en gång säga att det inte finns något likhetstecken mellan älvskyddets utformning och småskalig vattenkraft i det fall det inte är tänkt att vi vill bygga ut den småskaliga vattenkraften intill älvarna.
Fru talman! Jag respekterar helt och fullt att ni har avträtt folkpartikravet och förenar er med Centern när det gäller den småskaliga vattenkraften. Det tycker jag är ett steg framåt. Jag kommer inte ihåg den andra frågan. Jag ber om ursäkt, Ulla-Britt Hagström.
Fru talman! Det gäller frågan om vetoventilen. Det förefaller som att Bengt-Ola Ryttar tycker att det hela är väldigt klart. I själva verket råder det en viss otydlighet om under vilka förutsättningar regeringen har rätt att utnyttja vetoventilen. I många kommuner framförs ståndpunkten att regeringen aldrig kommer att utnyttja den. I SKI:s skrift Frågor och svar framkommer dock att regeringen har rätt att gå emot ett fullmäktigebeslut under förutsättning att noggranna undersökningar har gjorts på minst två platser. SKI:s tolkning av vetoventilen är alltså att regeringen har rätt att använda den efter provborrningarna. Jag undrar om det är ansvarsfullt att det finns så olika tolkningar av vad vetoventilen innebär.
Fru talman! Det är alltid beklagligt om lagstiftning uppfattas på olika sätt. Jag tror att jag sade i mitt anförande, och det framgår väldigt klart i utskottets betänkande, att oavsett om man har haft folkomröstning eller inte har regeringen den lagliga rätten att gå in och bryta vetot. När man diskuterar de här frågorna ute i kommunerna ser man naturligtvis till vad som är politiskt möjligt. Utifrån det drar man slutsatsen att regeringen inte kommer att göra det. Men det har ingenting med lagstiftningens kvaliteter att göra. Den är som jag ser det alldeles otvetydig.
Fru talman! Uppenbarligen är det inte så otvetydigt. Det är därför som vi tycker att regeringen bör förtydliga under vilka förutsättningar man avser att utnyttja vetoventilen.
Fru talman! Jag har svårt att förstå detta. Möjligen kan ansvarig minister i ett svar på en fråga understryka hur det förhåller sig och kanske också belysa frågans politiska karaktär, för det har den naturligtvis. Lagstiftningen kan inte vara klarare än vad den är, och utskottets skrivningar kan inte vara klarare än vad de är.
Fru talman! Sverige har genom sitt medlemskap i EU ställt sig bakom gemenskapens målsättning i olika frågor. När det gäller utsläppen av växthusgaser har Sverige genom Kyotoprotokollet åtagit sig att i samverkan med övriga medlemsländer minska sina utsläpp med minst 8 % till perioden 2008-2012. Detta kan verka lovärt, men vad hjälper det om man samtidigt importerar el från smutsiga kolkraftsbaserade elverk i exempelvis Polen i stället för att utnyttja inhemska förnyelsebara energislag som vattenkraft. Detta ökar växthuseffekten, vilket är ett av nutidens största hot mot biologisk mångfald. Sverige har ett uttalat mål att främja produktion och utnyttjande av förnybar energi. Denna målinriktning måste ta sig mera konkreta uttryck genom att man underlättar för dem som vill satsa på förnyelsebar energi. Ett exempel är etableringen av småskaliga vattenkraftverk där det behövs klarare och en mera positiv inställning till förutsättningarna för deras verksamhet. Lagstiftningen och myndigheters handläggning ska i möjligaste mån utformas så att en ökad produktion av förnyelsebara energikällor underlättas och så att oklarheter för den enskilde i planeringsförfarandet undanröjs. Vi har därför en reservation om småskalig vattenkraft i betänkandet. Fru talman! Den svenska skärgården är speciell. Vi har här en ovärderlig nationell tillgång som uppskattas långt utanför vårt lands gränser. Det finns därför i miljöbalkens 4 kap. 2 § angivet vissa områden som riksintresse där turismen och det rörliga friluftslivet särskilt ska beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Staten har angivit att kustområdet och skärgården i Bohuslän från norska gränsen till Lysekil är just ett sådant unikt område. Under senare år har just detta område satts under hård press genom att framför allt fastigheter för åretruntboende har omvandlats till fritids eller turisthus. Detta leder så småningom till allt högre och i många fall orimliga fastighetspriser med svårigheter för åretruntboende att konkurrera med kapitalstarka köpare som söker ett fritidsboende. Detta i sin tur leder till allt färre åretruntboende, med allt mindre underlag för service, och en negativ spiral startar. Företag vill inte etablera sig i en bygd som erbjuder dålig service, och utveckling går mot att bygden under stora delar av året är "död". Detta kan inte ha varit lagstiftarens intentioner att hela bygden som klassas som riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet inte kan erbjuda en dräglig tillvaro för sina åretruntboende. För att skärgården ska vara intressant som rekreation och för turism krävs att det för skärgården ges förutsättningar att vara levande året om. Det är kanske dags att även klassa en levande skärgård som ett riksintresse. Jag yrkar bifall till vår reservation som vi har tillsammans med Kristdemokraterna, reservation nr 9. Till sist vill jag ta upp vår reservation som berör sommarens översvämningar. Kristdemokraterna har i en motion uppmärksammat problemet och kommit med ett antal konkreta förslag som om dessa realiseras kan minska risken för framtida översvämningar som de vi upplevde i somras. De flöden och de nivåer som uppmättes i juli är på inget sätt extrema. Statistik som förts i mer än 100 år visar att sommarens översvämningar måste beaktas som regelbundet återkommande höga flöden. Landskapen kommer alltså att drabbas av höga flöden även i framtiden. Skillnaden är att översvämningarna under senare år har haft en tendens att inträffa allt oftare. Då översvämningarna är frekvent återkommande och dessutom kan drabba mycket stora geografiska områden samtidigt bör staten ansvara för och investera i ett antal regionala översvämningsförråd i landet med gemensam utrustning för att på ett bättre sätt klara av kommande översvämningar. Bättre flödesprognoser är nödvändiga med en samlad prognosbild för att kommunerna lättare ska kunna vidta lokala förebyggande åtgärder. Dagens vattendomar måste också ses över. De som finns är ålderstigna och tar inte hänsyn till hela älvsystemet utan gäller ofta damm för damm. För att förebygga framtida översvämningar och den skada som åsamkas av dessa bör en utredning tillsättas med uppgift att utreda konsekvenserna av de föreslagna åtgärder som nämnts.

Fru talman! Jag vill börja med att säga ett par ord om den småskaliga vattenkraften, eftersom den har varit upp här. Om man bygger ut den så ger den ett verkligt minimalt tillskott till elförsörjningen. Förstörelsen av biotoper och livsformer blir däremot jättestor. Så det är verkligen ingen lösning på våra energiproblem att använda den småskaliga vattenkraften. Däremot kan vi ställa till stor skada. Jag gick upp för att prata lite grann om en del av reservationen om det kommunala vetot, nämligen det som handlar om en allmän översyn av folkomröstningsinstitutet som ett instrument för människor att påverka sin livsmiljö. Jag vill illustrera otydligheten i detta, och därtill vikten av att man får ett förtydligande av vad saker och ting handlar om. SKB har nämligen föreslagit att platsundersökningar ska genomföras i Oskarshamn, Östhammar och Tierp. Regeringen ska efter ett remissförfarande yttra sig över SKB:s förslag till fortsatt arbete i lokaliseringsprocessen för en lämplig plats för djupförvaringen av det använda högaktiva kärnbränslet. Men processen kring förundersökning och platsundersökningar är inte övertygande. Det hela är inte heller tillräckligt demokratiskt förankrat. Dessutom visar det som nyligen har hänt i Västerbotten att kärnavfallets placering är en ytterst brännhet fråga. Både i Storuman och i Malå har folkomröstningar genomförts efter förstudierna. I Storuman sade 71 % av befolkningen nej till ytterligare verksamhet, och i Malå sade 54 % nej och 44 % ja. Trots att befolkningen i båda dessa kommuner så tydligt sagt nej går länsstyrelsen och de berörda kommunerna in och engagerar sig aktivt för att återigen få komma in i sökprocessen. Storumans och Malås kommunledningar har alltså trots folkomröstningsresultaten uttalat vilja att återigen söka samarbete med SKB för att komma in i sökprocessen! Landshövdingen har satt till en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med frågan om kärnavfallshantering i Västerbotten. Det är inte regeringens uppgift att föreslå lämpliga platser för en slutförvaring, men den har att pröva ansökan om att få uppföra en slutförvaring som SKB så småningom lämnar in. Jag ställde nyligen en fråga till miljöminister Kjell Larsson kring detta. Jag frågade om regeringen kunde tänka sig att säga ja till lokalisering av kärnavfall till en ort där befolkningen i en folkomröstning har sagt nej till det. Han svarade att enligt SKB så bygger den platsvalsprocess som företaget driver på frivillighet hos berörda kommuner. Företaget har också tydligt aviserat att platsundersökningar bara kommer att genomföras om kommunen godtar det. Ministern sade att han utgår från att en platsvalsprocess baserad på frivillighet ska kunna genomföras. Men vad är då frivillighet, om folket säger nej i en folkomröstning och kommunledningen ändå sedan säger ja? Jag tycker att det är värt en utredning.

Fru talman! I indelningslagens 1 kap. 1 § står att läsa: Regeringen har att besluta om ändring i kommunindelningen. Vid prövningen ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som berörs. Särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Jag vill också citera något. På s. 247 i SOU "I första hand menar vi att den svåra målkonflikten mellan ekonomisk bärkraft och effektivitet å ena sidan och medborgarinflytande å den andra bör lösas genom att dela kommuner." Det vi moderater särskilt fäster oss vid när vi läser 1 § i indelningslagen är biten som gäller "särskild hänsyn till befolkningens önskemål och synpunkter". Vi fäster oss också djupt vid många av resonemangen i Demokratiutredningen, där man delvis pekar på brist på samhörighet mellan kommuninvånare och deras kommunala förtroendevalda, som sitter lång borta. Därför anser vi att när det gäller ärendet om bildande av Torslanda kommun blir det självklart att ställa sig på den lilla partens sida. Allt är gjort enligt indelningslagens föreskrifter och allt talar för att detta är bra för både Torslanda och resterande delar av Göteborgs kommun. En mycket stor majoritet av befolkningen i Torslanda har sagt i en folkomröstning att man vill bli sin egen. Men stora Göteborgs kommun, där Torslanda är en mycket liten del, säger nej. Det andra ärendet handlar om en utredning för att se på förutsättningarna för att bilda Ljungskile kommun. Där har man efter en mycket summarisk utredning med ekonomin som bas avslagit att en utredning ens ska göras. Framför allt vid det första ansökningstillfället fanns det i detta fall ingen som var emot att en utredning skulle göras - ingen mer än Kammarkollegiet och regeringen. Vid det andra ansökningstillfället var utomstående parter inte lika positiva. Men grunden är att det i Ljungskile finns en drivkraft för att få bilda en egen kommun - eller åtminstone för att få en utredning gjord. Jag finner det trist att regeringen i dessa frågor väger systemen mot befolkningens synpunkter och att den har funnit systemen som den tyngre parten - den man vilar mot. Detta har lett till att regeringen valt att inget göra. Utifrån den lilla parten och individen tycker jag att det är trist att konstatera att i socialistiska system så vinner alltid systemen över människan. Det är den enda förklaring som jag kan finna i de beslut som regeringen har fattat. Då en mycket övervägande majoritet av befolkningen i Torslanda vid en folkomröstning tydligt förordade att de ville bilda en egen kommun anser jag att endast mycket tunga skäl kan föreligga om man säger nej. Dessa skäl är inte att en många gånger större kommun totalt säger nej, för det är inte att visa respekt för demokratin. Den så stora kommunen får ju i praktiken möjlighet att lägga in sitt veto. Det tycker jag är oacceptabelt. När det gäller möjligheten att bilda Ljungskile kommun tycker jag att handläggningen på något vis blir som moment 22. Om man å ena sidan väljer att inte göra en utredning så kommer det alltid att hos en stor grupp finnas ett utbrett missnöje över att man är överkörd. De missnöjda kommer aldrig att godta några argument till varför det inte gick, utan de kommer troligtvis att fortsätta driva frågan år efter år. Om man å andra sidan väljer att göra en utredning så kan alla parter de facto ta ställning till vad det är man vill. Då kan man ha en realistisk syn på möjligheten att skapa en ny kommun, och ha en folkomröstning i frågan. Jag anser att denna möjlighet stängs om man inte gör en utredning. Det är självfallet det enda vettiga beslut som regeringen kan fatta. Jag kan sedan fortsätta med utskottets ställningstagande när det gäller länstillhörigheten för Heby kommun. Det självklara i den här frågan är att det även här borde finnas en majoritet i riksdagens kammare för att mycket tydligt uttala att regeringen måste fatta ett beslut om länsbyte. Här har emellertid i dag vid frågestunden lämnats några mycket intressanta uppgifter av statsrådet Lejon. En sådan är att regeringen kommer att fatta beslut i Hebyärendet inom kort. Därutöver meddelade statsrådet att vid ett positivt beslut kommer regeringen att underställa riksdagen beslutet genom en proposition. Om regeringen däremot avvisar Hebys framställan blir det inget riksdagsärende. Detta talar för att riksdagen nu inte fattar beslut om den motion som finns i betänkandet. Statsrådets i dag lämnade besked gör att det finns all anledning för utskottet att ånyo överväga frågan. Skulle regeringen under mellantiden lämna ett positivt besked skulle riksdagen i ett tillkännagivande kunna lämna sitt bifall till regeringsbeslutet, vilket i sin tur rimligen skulle göra en proposition från regeringen överflödig. Det finns dessutom inte mycket tid kvar om riksdagen ska kunna behandla en proposition inom den tid som måste gälla om Heby ska få byta län från den 1 januari 2003. Med detta yrkar jag återremiss av ärendet. Tyvärr går det inte att endast återremittera en punkt, utan hela ärendet måste därför återremitteras. Vad får då detta för konsekvenser för Torslanda och Ljungskile. Det får egentligen inga konsekvenser mer än att riksdagens beslut skjuts upp i ett par tre veckor. Detta kan naturligtvis kännas tråkigt för berörda parter, men det påverkar inte sakfrågan. Vi vill dock med kraft påpeka att vi fortfarande har samma positiva inställning till Torslanda och Ljungskile, men vi vill ge samma chans till Heby kommun. Fru talman! I övrigt vill jag bara säga några korta ord om länsstyrelserna i försökslänen. Mycket av det som skrivits i motionerna om viss otydlighet i rollerna, om att myndighetskaraktären ska stärkas och att man kan fundera över vilken roll en landshövding ska ha kan vi hålla med om. Men eftersom det fortfarande endast är försöksverksamheter anser vi att det är för tidigt att göra ytterligare förändringar. Den dagen då försöken permanentas är det dags att ta itu med vilken roll och vilka uppgifter länsstyrelsen ska ha. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag alltså återremiss av ärendet.

Fru talman! Jag deltar i den här debatten för att tala lite om den försöksverksamhet som pågår i fyra län med ett utökat politiskt ansvar på den regionala nivån. Det är egentligen att föregripa kommande beslut eftersom den parlamentariska kommittén som utvärderat försöken avslutade sitt arbete i oktober förra året och betänkandet är just nu ute på remiss. Kommittén ställde sig positiv till en fortsatt försöksverksamhet under nästa mandatperiod och vill öppna för att flera län ska få delta i försöksverksamheten. Från regeringens sida hörs det oroande signaler om att man inte vill gå vidare på den inslagna linjen. Det skulle vara ett oerhört nederlag för en fortsatt demokratisering av den regionala nivån och en eftergift för moderat politik som vill avskaffa den regionala nivån helt. Därför är det viktigt med en bred debatt om dessa frågor och att den även förs i den här kammaren innan propositionen i frågan ligger på riksdagens bord. Trycket ute i landet på en fortsatt utveckling i den här riktningen är stort. Länsstyrelsens roll bör renodlas som myndighetsutövare och uppföljare av statliga mål på den regionala nivån. Utvecklingsmedel och utvecklingsrollen bör lämnas över till den demokratiskt valda församlingen. Där förespråkar vi vänsterpartister den direktvalda modellen. Innan jag går vidare i diskussionen om de motioner som finns om försöksverksamheten vill jag kommentera det som berör vissa indelningsfrågor. Vänsterpartiet har inget emot en diskussion om kommunindelningar och hur Kommunsverige ska se ut, men vi är förvånade över hur de borgerliga partierna med hjälp av Miljöpartiet vill sätta sig över den lagstiftning som råder i dessa frågor. Riksdagen fattar inte dessa beslut, utan det är en fråga för regeringen. Vill man ändra på detta ska man motionera om en förändrad lagstiftning och inget annat. Det är det som är riksdagens uppgift. Nu använder de borgerliga partierna med hjälp av Miljöpartiet sin majoritet för att komma med politiska uttalanden. Det kan man ju göra via pressmeddelanden eller på annat sätt. Besluten är inte heller konsekventa eftersom Miljöpartiet hoppar lite hit och dit i den här frågan. Man ger stöd till Torslanda och Ljungskile men inte till Heby. Vari ligger logiken i detta? Inte beror det på skillnader i det folkliga stödet i alla fall. Låt mig gå tillbaka till frågorna runt försöken med utökad regional demokrati. Att jag tar upp dessa frågor beror inte på eget motionerande utan på att kristdemokrater och miljöpartister har gjort det. Då tar man förstås tillfället i akt eftersom delar av miljöpartimotionen i princip är identisk med den gemensamma reservation som Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade i kommittén och som jag skrivit. Kristdemokraternas motion om att redan nu permanenta försöksverksamheten i de län där försöken pågår ställer vi inte upp på i nuläget, även om vi tror och hoppas att utvecklingen kommer att bli så. Att göra detta redan nu är att föregripa en kommande proposition i frågan och väcker en rad andra frågor. I dag sker försöken på två sätt, dels med direktvalda regionfullmäktigeförsamlingar, dels med indirekt valda kommunförbund. Geografiskt och befolkningsmässigt är spännvidden enorm - allt från Gotlands kommun med runt 100 000 invånare till ett Västra Götaland som omfattar 1 1⁄2 miljon människor.

Anledningarna till detta är flera. Dels är det en markering av att det nu råder nya förhållanden i våra försökslän. Länsstyrelsen har inte längre utvecklingsansvaret för länet. Det är flyttat till de regionala självstyrelseorganen. Att ta bort landshövdingeämbetet blir en väldigt tydlig markering att det nu råder en nyordning med en annan länsstyrelseroll. Den 350 åriga eran är förbi. Att inte acceptera sin nya roll förhindrar den utveckling som riksdagen beslutat om och som skulle underlättas om landshövdingeämbetet i försökslänen upphörde. Det är i så fall en utveckling som jag skulle beklaga. Till sist vill jag säga att en del av mp-motionen behandlas i utskottshanteringen gemensamt med kdmotionen och skulle naturligtvis i stället ha varit en del av den gemensamma reservationen från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Det gäller nämligen kravet på att flera län ska få vara med i försöksverksamheten. Detta stöds av alla partier utom Moderaterna i PARK-kommittén. Därför ger jag även detta mitt stöd här i kammaren.

Fru talman! Åsa Torstensson och jag delar många uppfattningar när det gäller att stärka demokratin inte minst på den regionala nivån. Förutom att jag är riksdagsledamot är jag också kommunpolitiker i en liten utflyttningskommun. Det blir svårare och svårare för oss att klara oss ekonomiskt, Åsa Torstensson, även om vi är många duktiga politiker som jobbar i den kommunen. Det är ett problem i 2000-talets Sverige hur man ska bete sig och hur man ska klara av detta. Jag har en fråga till Åsa Torstensson. Hon vill att Torslanda ska få bilda en egen kommun. Hur ska vi göra med övriga stadsdelar i Göteborg - Angered, Bergsjön och alla andra? Ska de också bilda egna kommuner om invånarna där tycker att det ska vara så? Har Åsa Torstensson funderat på den problembilden?
Fru talman! Ja, den har jag funderat på. Tänk om vi som politiker lade energin på att ge just de kommundelar som Owe Hellberg namngav sådan kraft att människorna där reste sig och sade så här: Vi tror att vi klarar av denna kommundel bättre om vi får lov att engagera oss och ta ansvar på våra egna villkor. Vi borde som politiker engagera oss i att ge också dessa kommundelar ett redskap, Owe Hellberg, och inte hindra de engagerade människor som själva vill ta ansvar. Lägg energin på rätt ställe.
Fru talman! Nu tar Åsa Torstensson verkligen i. Det är inte säkert att vi har så olika åsikter i den frågan. Men jag tycker att man måste problematisera frågan på ett helt annat sätt än vad ni gör genom att välja ut några kommundelar i några större kommuner i Sverige. Det är en mycket större demokratifråga. Man måste faktiskt fundera på hur vi ska ha det när det gäller kommunnivåerna. Det ser väldigt olika ut i Sverige, och det är väldigt olika förutsättningar. Man bör ha en strategi och en vision av hur det ska se ut. Jag vill gärna fundera på detta. Men just nu tycker jag att det känns lite konstigt att man bara låter vissa bryta sig ur systemet utan att tänka på hur det blir i fortsättningen och vilka följder det får.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en motfråga. Vi har haft kommundelningar sedan storkommunsammanslagningen som har skett i olika led. Efter 1971 har vi haft ett antal kommundelningar. Det kan inte vara så att det bara är storleksmässigt mindre kommuner som ska kunna dela sig och inte storstadskommunerna. Det perspektivet tror jag är väldigt viktigt att vi har allihop. Men då handlar det också om att skapa just de redskapen, så att människor, var och en utifrån sitt område, ges möjlighet att bli så starka i sin övertygelse att de klarar av att sköta om sitt eget hus så att detta förverkligas steg för steg.

Fru talman! Som vanligt när man kommer långt ned på talarlistan är det mesta redan sagt. Som redan har framgått har vi på två punkter i det här betänkandet en majoritet som inte är så vanlig, dvs. de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet, och s och v är reservanter. Vi i majoriteten är ense om att föreslå riksdagen att göra två tillkännagivanden till regeringen. Det första gäller ett eventuellt bildande av Torslanda kommun. Som många har sagt var det en stor andel av de röstande i Torslanda, hela 64,6 %, som vid folkomröstningen i samband med valet 1998 var för en delning. Ärendet har sedan behandlats i Göteborgs kommunfullmäktige, i länsstyrelsen och i Kammarkollegiet. Majoriteten i Göteborgs fullmäktige avstyrkte en delning, men Folkpartiet och Moderaterna reserverade sig. För mig är det naturligt att följa den linjen. Jag tycker att människorna på det lokala planet själva ska ha stort inflytande. Flera tidigare talare har utvecklat detta väldigt väl, så jag ska inte upprepa det. Vi har också i bostadsutskottet blivit uppvaktade av företrädare för Nätverket för Torslandas framtid, som på ett övertygande sätt har argumenterat för en delning. Jag står alltså bakom utskottsmajoritetens uppfattning att vi ska ge regeringen till känna att det är naturligt att redan nu ompröva frågan om en delning. Det andra tillkännagivandet gäller Ljungskile kommun. Jag behöver inte gå närmare in på detta, då det redan är berört. Också där ställer jag mig självfallet bakom utskottets hemställan. Folkpartiet står också bakom fyra reservationer - nr 4, 5, 6 och 7. Jag tycker inte att det finns anledning att gå in på dem alla, men jag vill beröra ett par av dem. Reservation 5 gäller försöksverksamhet med regional självstyrelse. Folkpartiet har sedan mycket länge arbetat för tillkomsten av regionparlament, och jag har själv i mitt eget län aktivt jobbat för att vi ska ansöka om att få delta i försöksverksamhet. Tyvärr har jag inte fått med mig de stora partierna. Det var vi fem lite mindre som skrev på ansökan. Jag kan alltså livligt understryka det som står i reservationen, dvs. att ett regionalt självstyrelseorgan på ett helt annat sätt än en länsstyrelse, med dess dubbla lojaliteter, kan agera med regionens bästa för ögonen. Regionerna får allt större betydelse, inte minst i det europeiska samarbetet, där vi blir alltmer involverade. Bl.a. av den anledningen tycker jag att det är självklart att påskynda arbetet med fler försök och att snarast låta de försök som nu bedrivs övergå i permanent verksamhet. Själv är jag av den uppfattningen att det är direktvalda regionparlament som är den enda lösningen, inte någon typ av kommunförbund. Jag yrkar alltså bifall till reservation 5. Reservation 6 handlar, som här har sagts, om en avveckling av landshövdingeämbetet i försökslänen. Bl.a. Owe Hellberg har på ett utmärkt sätt utvecklat skälen för den reservationen. Folkpartiet har ingen egen motion i frågan, men jag delar helt Miljöpartiets och Vänsterns uppfattning att det inte finns någon anledning att ha landshövdingeämbetet kvar i de län där försök pågår med regional självstyrelse, försök som förhoppningsvis ska permanentas. Jag yrkar alltså bifall också till reservation 6.
Fru talman! Jag ska egentligen bara ställa en fråga med tanke på bifallsyrkandet från Yvonne Ångström till reservationen som berör försöksverksamhet med regionalt självstyre. Under eftermiddagen hade vi en omröstning i kammaren som berörde just detta i samband med konstitutionsutskottets betänkande 12, som handlade om ändrad regional ansvarsfördelning. Där fanns en reservation där det stod: "Samtliga regioner bör därför ha direktvalda regionfullmäktigeförsamlingar som högsta beslutande organ och försöken med direktvalda regionorgan bör permanentas från 2003." Jag beklagar bara att folkpartisterna och kristdemokraterna inte ställde upp på den reservationen.
Fru talman! Jag ska gärna svara på det, Åsa Torstensson. Jag hade inte hunnit gå igenom det betänkandet före omröstningen. Jag gjorde själv den reflexionen när vi kom hit, men då var det för sent att ställa frågan till min partikamrat. Jag ville heller inte rösta mot partiet, vilket vi ju inte brukar göra. Annars kan jag säga att dessa tankar gick väldigt tydligt genom mitt huvud.
Fru talman! Det här sista var så spännande att jag nästan kom av mig och glömde vad vi skulle prata om. Men det där är naturligtvis vår verklighet. Vi har en del att göra på dagarna och kvällarna och hinner inte ta ställning till alla våra övriga utskotts ärenden, särskilt inte vi i småpartierna som är ensamma. Centerns och Folkpartiets representanter och jag ska svara för alla frågor i våra egna utskott. Men vi har ändå haft en del intressanta frågor att ta ställning till när det gäller länsindelningar, kommundelningar och landshövdingeämbetet. Ewa Thalén Finné har redogjort för utskottsmajoritetens uppfattning vad beträffar Torslanda och Ljungskile kommun, så det behöver jag inte orda mer om. Däremot tänker jag bemöta Owe Hellberg med anledning av detta och tala om att vi är oerhört konsekventa i Miljöpartiet. Vi tycker att när man genomför folkomröstningar av det här slaget ska de följas, och det tycker vi även när det gäller Heby kommun. Det är inte det som frågan gäller. Jag vet att det är många som vill pådyvla oss den uppfattningen bara för att vi inte stöder den här motionen, men så är det inte. Vi inser helt och fullt att detta är någonting som har lagts på regeringen att besluta om. Såsom har klargjorts i dag är det så att om regeringen bestämmer sig för ett ja i den här frågan kommer den upp till riksdagen som ett tillkännagivande om vilken länsindelning vi ska ha. Då kommer vi naturligtvis med glädje att bifalla den nya länsindelning som blir aktuell, nämligen att Heby kommun ska tillhöra Uppsala län i stället för det län man tillhör nu i enlighet med dess eget önskemål. Torslanda och Ljungskile måste bedömas ur ett helt annat perspektiv. Detta kommer inte alls till riksdagen på det sättet. Anledningen till att vi anser att en omprövning bör göras när det gäller Torslanda är att det har tillskapats en kommundemokratikommitté med det klara direktivet att undersöka hur man ska kunna underlätta kommundelningar. Det här är en demokratifråga av största vikt. Torslanda har försökt och visat, och fått Kammarkollegiet med sig åtminstone till en början i utredningen, att detta skulle kunna vara till gagn både för Torslanda och för Göteborgs kommun. Sedan blandade man in Askim och flera andra delar av Göteborg och blandade på så sätt bort korten lite grann, tycker jag. Om man säger att en kommun som Torslanda inte skulle vara livsduglig, vad skulle man då säga om Ödeshög, som en gång i kommunsammanslagningen blev Ödeshögs kommun med ungefär 6 000 invånare? Det skulle inte vara tillåtet enligt den här kartan som talar om vid vilken storlek kommuner skulle kunna bildas över huvud taget. Vi kan inte smeta ut en jämn invånarindelning i landet och säga: Så här stor måste en kommun vara med så här stor skattekraft. Jag kan meddela att Ödeshög ligger långt under medelskattekraften i riket, men vi envisas med att vara en egen kommun. Jag tycker att andra skulle få chansen. Vadstena bröt sig ur Motala kommun en gång. Det vara bara 8 000 invånare. Där ställer jag helt upp på utskottsmajoritetens förslag och yrkar avslag på reservation 2. Detsamma gäller Ljungskile kommun. Den har inte ens bevärdigats en utredning. Det är samma sak där. Regeringen bör få chansen att ta upp de här frågorna - både en omprövning av Torslandafrågan och att Kammarkollegiet verkligen gör en utredning åt Ljungskile i den anda som Kommundemokratikommittén ska verka. Nu kommer de att lägga fram ett förslag den 31 maj, om de inte får tiden förlängd. Då kan det vara möjligt för regeringen att ompröva de här frågorna. När det gäller länsindelningen lär regeringen få avgöra de frågorna. Vi har hört förut Ewa Thalén Finné säga att vi ska återremittera ärendet, men jag tycker att det bara fördröjer handläggningen av frågan om Torslanda och Ljungskile, och det förändrar ingenting vad gäller Heby. Det är regeringen som avgör. De kan visserligen få en vink om att vi med glädje kommer att tillstyrka ett ja. Där blir det anledning för regeringen att ta ställning till flera sådana här frågor i samband med regionindelningar och annat, så att det kan inte vara någonting en gång för alla givet hur ett län eller ett landsting ska se ut. Jag hoppar över till försöksverksamheten med regional självstyrelse. Där är det ett mycket egendomligt förbiseende. Efter Owe Hellbergs påpekande såg jag att Miljöpartiets motion K401 yrkande 12 har bakats in i en reservation som jag inte ställt mig bakom.

Fru talman! Till att börja med yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan och avslag på det förslag om återremiss som här har framförts. Jag ska börja med att säga att rent principiellt har naturligtvis inte socialdemokratin något motstånd mot att kommunerna inte kommer att se ut precis på samma sätt i framtiden, lika lite som i fråga om olika län. En stor del av de här frågorna tillhör inte bostadsutskottets bord, utan det ankommer mer på konstitutionsutskottet där en av debattörerna i dag har deltagit i en debatt tidigare och där riksdagen fattade beslut kl. 17.00 i dag. Man kan fundera på vem det är som tillhör överheten i den här debatten. Jag ska läsa in vad reservanterna ville ha för skrivningar som förlorade vid omröstningen i dag. Det är en reservation av Åsa Torstensson och representanter för Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Man säger: "Kommunernas förutsättningar att själva besluta i kommunala angelägenheter bör därför regleras i grundlag på ett sätt som garanterar kommunerna möjligheter att sörja för sina invånares intressen utan opåkallade ingrepp från statens sida. Enligt utskottets uppfattning är det en avgörande demokratifråga att den offentliga makten utövas så nära medborgarna som möjligt. Lokala beslutsfattare har en närmare relation till sina väljare och kan lättare uppmärksamma deras önskemål." Fru talman! Logik och politik i vissa sammanhang hänger inte ihop. De motioner som vi här har att behandla kan man se som en opinionsyttring. Det är bara att konstatera. Vad är egentligen demokrati? Möjligtvis är det så att Åsa Torstensson med 5 % av väljarkåren vill bestämma över de övriga 95 procenten i riksdagen. Det är möjligt att det är så. Det är väl möjligt att Torslanda ska vara en egen kommun, och Askim och Ljungskile. Men jag vill bara konstatera att det var 17,5 % av kommuninvånarna i Göteborg, för att vända lite på diskussion, som röstade för att man skulle få bilda en egen kommun i Torslanda. När det gäller frågan om Ljungskile så har man i Uddevalla sagt att den här frågan inte behöver utredas. Men Åsa Torstensson och andra vill påtvinga regeringen att det ska utredas trots att man har fogat en reservation till KU:s betänkande där man skriver precis tvärtom. Man säger där att det är kommunerna som ska avgöra detta och att det inte ska komma några fingervisningar från riksdagen, från staten. Det resonemang som ni här för stämmer alltså inte överens med detta. Många av dessa frågor är föremål för en debatt. Demokratiutredningen är ute på remiss. En stor del av det som hänger ihop med försöksverksamheten diskuteras också. Det finns därför anledning att återkomma till dessa frågor. Eftersom det är en socialdemokratisk regering som har lagt fram förslag om en försöksverksamhet ska man naturligtvis dra nytta och lärdom av detta. Och man kommer att återkomma i andra sammanhang. Jag kan konstatera att dessa motioner egentligen inte hör hemma i riksdagen. Det hade naturligtvis varit mer klädsamt om man hade föreslagit en ändring av indelningslagen. Det har i och för sig Centerpartiet gjort. Men såvitt jag förstår handlar deras reservation inte om något annat än att man vill avskaffa en del instanser som ser över detta. Och i slutändan är det ändå regeringen som ska avgöra det. Någon måste ju se över detta och komma med ett förslag som ett underlag till dessa frågor. Detta är väl därför kanske att slå in öppna dörrar. Man funderar ibland på hur det skulle vara om riksdagsledamöter från olika delar av landet skulle motionera om den kommundel som de kommer från eller där de vill bilda en opinion. Skulle riksdagen då ta ställning och säga att det nu väckts en motion och att man måste se till att regeringen utreder och tittar på om det ska vara en tudelning av en kommun, trots att kommunen kanske inte vill det? Men om man ska vara logisk och fullfölja det resonemang som Åsa Torstensson och andra har fört när det gäller KU:s diskussioner här och det beslut som vi har fattat så har riksdagen inte med detta att göra.
Fru talman! Jag börjar med det sista. Om det inte var meningen att riksdagen skulle behandla dessa motioner så ska de väl rensas bort, eller också ska vi åläggas något slags restriktioner när det gäller vad vi får väcka motioner om. Det vore bra, bl.a. för mig som är relativt ny, att få veta vad vi får motionera om och inte. När motionerna väl är väckta måste man ändå på något sätt ta ställning till dem. Jag trodde att det var så det gick till. Hade det varit en annan tingens ordning hade jag rättat mig efter den. Jag vill säga något om den lilla kommundelen mot den stora kommunen. Om den stora kommunen alltid skulle få något slags veto skulle det ju inte hända någonting, om man alltid bara skulle lyssna till den stora kommunen. Vare sig en kommundel är för dålig eller för stark så tenderar man tydligen att vilja behålla de stora kommunsammanslagningarna som skedde en gång. Och hur detta hänger ihop med kommunal demokrati förstår inte jag, hur det skulle kunna motsäga kommunal demokrati. Om vi får flera kommuner så är det väl flera invånare som får möjlighet att vara förtroendevalda och på väldigt nära håll lägga sig i den kommunala demokratin. Jag talar av egen erfarenhet.
Fru talman! Det är egentligen min grunduppfattning att det väcks en mängd motioner i riksdagen som egentligen borde vara föremål för något slags interpellationsdiskussion eller frågestund. Det är ju ganska klarlagt när det gäller dessa frågor att riksdagen egentligen inte har med indelningsfrågan att göra, utan då blir det möjligtvis en opinionsyttring. Och det är väl på det sättet som man kan se utskottsmajoritetens skrivning när det gäller Torslanda och Ljungskile. Det är en opinionsyttring där man har en uppfattning. Men i sak handlar det ju om att vi har stiftat en lag om hur dessa frågor ska hanteras. Och intill dess att man inte ändrar på den lagstiftningen så är det ju den som gäller.
Fru talman! Det verkar väl uppenbarligen som om man är beredd att ändra på detta eftersom man har tillsatt denna kommundemokratikommitté. Det är ju en anledning till att man kanske så småningom ska ompröva sådana beslut som man tidigare har fattat, och det rör Torslanda. Annars kan jag hålla med Lennart Nilsson om att man kanske ska se över detta motionsförfarande och framför allt i vilken utsträckning som vi ska behandla motioner om samma saker varje år. Jag har suttit med i Riksdagskommitténs referensgrupp om utskottsarbetet. T.ex. sådana utskott som utrikesutskottet och miljö och jordbruksutskottet har sagt att de tar upp olika motioner olika år och planerar därefter. Det kanske skulle vara någonting för bostadsutskottet också.
Fru talman! Man kan ta Ljungskile som exempel. Man borde inte väcka en motion om detta i Sveriges riksdag. En motion borde i stället ha väckts i Uddevalla kommunfullmäktige där man diskuterar om man vill ha en utredning om delning av kommunen. Vi är alltså inga principiella motståndare till att man delar kommuner eller gör förändringar. Men frågan bör ju tas upp där den hör hemma, nämligen i
Fru talman! Jag ska ställa en fråga till Lennart Nilsson. I er reservation 2 om bildandet av Torslanda kommun skriver ni: "För att värna den kommunala självstyrelsen är dock en förutsättning för delning att det finns ett stöd för delningen i berörd kommun och kommundel." Finns det då inte ett stort stöd för kommundelning i Torslanda kommundel? Det är nästan 90 % av befolkningen, om jag minns rätt, som vill bilda en egen kommun. När det handlar om en kommundelning i en storstad där kommundelen bara är en liten del så kommer den ju aldrig att få majoritet i den stora staden. Men borde man inte känna en sådan respekt för torslandaborna att man tycker att det är befogat att frågan omprövas?
Fru talman! Jo, det är väldigt viktigt att man är lyhörd och funderar över hur den kommunala demokratin ska utvecklas, oavsett om det gäller Torslanda eller någon annan kommun. Men faktum kvarstår ändå, att den här frågan har diskuterats i Göteborg. Och man kan konstatera att 17,5 % i Göteborgs kommun har förespråkat detta. Och vår inställning är att frågan utifrån demokratiutgångspunkter måste diskuteras framför allt i Göteborg. Det gäller naturligtvis för torslandaborna att övertala majoriteten i Göteborg som är motståndare till en delning att detta är bra både för Göteborg och för Torslanda.
Fru talman! Man skulle ju kunna tycka att det vore upp till Torslandas intresseförening att övertala politikerna inne i Göteborgs kommun. Frågan är ju bara hur mycket tid de är villiga att avsätta. Jag tycker att den demokratiska principen är viktig i detta sammanhang, att en liten del av en stor kommun har en jättemajoritet för en delning, och ändå är man inte lyhörd. Kammarkollegiet tycker att det vore bra för bägge parter. Men ändå är man inte lyhörd. Man går på den stora bjässen kommunen som de facto har veto, och man tar inte tillbörlig hänsyn till den lilla kommundelen. Jag tycker att det är olyckligt, och jag tycker att det skadar demokratin i Sverige.
Fru talman! Återigen: Det är en fråga som borde behandlas i Göteborg och bland de politiker som finns där. Det är ju det som logiskt inte stämmer med moderaternas inställning. Man skriver - och jag upprepar det: Kommunernas förutsättningar att själva besluta i kommunala angelägenheter bör regleras i grundlag. Om det här hade vunnit gehör hade riksdagen över huvud taget inte haft med frågan att göra. Man hade fått lösa det här i Göteborg. Då hade vi sluppit den här debatten, kanske.
Fru talman! Det är nog uppenbart, Lennart Nilsson, att vi har vitt skilda synsätt på hur människor ska bli delaktiga och hur demokratin ska stärkas. Nilssons partikamrat, demokratiministern, själv har talat om vikten av att skapa möjligheter för nya förtroendevalda att ta sitt ansvar i samhällsbyggandet och att man måste nå ett mål på 10 000. Är det då inte rimligt att Torslanda med sådär 100-150 förtroendevalda får ta sin del av detta ansvar, av samhällsbygget? Lennart Nilsson vidhåller att Göteborgs kommun själv ska fatta beslut. Men Lennart Nilsson har ju egen erfarenhet av kommunal verksamhet och kan Göteborg. Tror Lennart Nilsson att det är rimligt att 96 % av en befolkning som inte är engagerad i en fråga aktivt stöttar och engagerar sig för de 31⁄2 % av Torslanda kommundels invånare som har ett engagemang och ett brinnande intresse för att själva ta eget ansvar? Tror Lennart Nilsson på det han själv argumenterar för här? Frågan om det kommunala självstyret har ju att göra med att Centerpartiet förespråkar kommundelningar genomgående och lägger fram förslag.

Fru talman! Åsa Torstensson måste ju bestämma sig. Antingen är det staten, Sveriges riksdag, som bestämmer hur det ska se ut, eller också utgår man från en folklig förankring. Om man ska tyda den reservation som Åsa Torstensson har pläderat för tidigare under dagen ska riksdagen inte lägga sig i den här verksamheten. Så måste man läsa den reservation som hänger ihop med att kommunerna själva kan avgöra hur det ska se ut. Då måste det föras en debatt i den kommunen. Det är möjligt att det är dåligt på sina håll. Det är möjligtvis så att det finns dåliga både socialdemokrater och centerpartister som inte tillräckligt kan föra en dialog med medborgarna för att utveckla demokratin. Så är det naturligtvis. Men det kan ju inte vara Sveriges riksdags uppgift att styra över hur det ska se ut i Göteborg eller i Uddevalla. Det måste växa fram underifrån genom en folklig förankring, genom en debatt i kommunfullmäktige och i andra organ som finns.
Fru talman! Menar Lennart Nilsson att det inte finns en folklig förankring i Torslanda för att starta en egen kommun? I så fall skulle jag föreslå att Lennart Nilsson besöker Torslanda. Jag skulle föreslå att han för ett resonemang med invånarna i Torslanda om den folkliga förankringen - om att ta ansvar för barnomsorg, för skola, för det man upplever beslutas så långt borta utan delaktighet för dem det berör.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att det i Göteborg i samband med folkomröstningen är 171⁄2 % som förespråkar en delning.

Fru talman! Demokrati är inte lätt. Den måste hela tiden försvaras. Det visar ärendena i det här betänkandet och den diskussion som jag under en lång tid har lyssnat på. Jag måste säga att det är intressant att se det agerande som Åsa Torstensson har lyckats med när det gäller att få en omprövning av Torslanda. En ledamot av 349 ledamöter i den här kammaren har alltså lyckats att få majoritet i riksdagen för att man ska se över det här igen. Det är en direkt fingervisning till regeringen och till demokratiministern: Varsågod, pröva om frågan! Det tycker jag känns glädjande, även om Åsa Torstensson nu råkar vara min partikamrat och jag skulle kunna hylla henne bara för det. Men jag gör det bara för att jag tycker att det här är ett gott föredöme för oss när vi ska skriva enskilda motioner. Då brukar det oftast vara så att man avslår de enskilda motionerna, hur bra de än är. Men i bostadsutskottet har vi faktiskt inte gjort så, utan vi har tittat på sakfrågan. Det är mycket märkligt att inte Miljöpartiet inte följer samma lyssnande när det gäller Heby kommun. Jag måste säga att jag nästan trodde att jag hörde fel. Visst, fru talman, sade Miljöpartiets Helena: När motionen nu ligger här i riksdagen måste jag väl behandla den. Det är faktiskt så att den motion som handlar om länstillhörighet för Heby kommun finns här i riksdagen, och den ska behandlas här. Då förstår inte jag annat än att Miljöpartiet har valt att behandla den motionen med ett avslag. Så enkelt är det, Helena Helena Hillar Rosenqvist kan inte heller komma och säga att hon är positiv till att Heby kommun ska få tillhöra Uppsala län. Om Miljöpartiet i riksdagen tycker att det är viktigt att man lyssnar till den uttalade folkviljan när det gäller länstillhörigheten för Heby, så varsågod: Ställ upp på vår reservation och visa en klar linje! Kammarkollegiet har också föreslagit att länsindelningen från den 1 januari 2003 ändras så att Heby kommun överförs från Västmanlands län till Uppsala län. Det finns enligt vår mening i Centerpartiet inget som helst skäl för inte ändra länstillhörigheten. Som uppsalabo och länsbo i Uppsala län hälsar jag med tillfredsställelse hebyborna och välkomnar dem. Det finns ett helt naturligt samband mellan Heby och övriga kommuner i Uppsala län. Jag förstår absolut ingenting. Sedan förstår jag inte heller när Lennart Nilsson säger att vi inte skulle behandla de här ärendena här i riksdagen, utan de skulle behandlas någon annanstans. Javisst, om vi hade haft en demokratiminister, om vi hade haft en regering, som verkligen tog sitt ansvar och lyssnade på det och gjorde som folkviljan sade, hade vi inte behövt ha den här diskussionen. Så enkelt är det. Men nu är det inte så. Jag tänker inte förlänga debatten, fru talman, med att argumentera. Det har vi gjort tillräckligt.

Fru talman! Nej, Per Bill, jag upphöjer inte Göran Persson till någon gud; snarare kanske Britta Lejon till gudinna. Jag förväntar mig nämligen betydligt mycket mer av henne. Jag kan bara konstatera att nya vindar blåser om kommundemokratin. Det är anledningen till att jag bifaller Torslanda och Ljungskile. Per Bill är oförtröttlig i sitt motionerande. Jag kanske skulle råda Per Bill att ändra inriktning på motionerna och i stället inrikta sig på själva beslutsförfarandet. Det kanske är dags att ta tillbaka frågorna till riksdagen i stället för att vänta på att regeringen ska säga någonting som vi inte vill. Om det nu vore så att Miljöpartiet satt i regeringen skulle vi ha ett större inflytande på detta. Då kanske vi tyckte att det vore det rätta stället att ta upp de här frågorna. Men nu förutsätter jag att regeringen - den som ändå sitter - lyssnar på folkviljan och att Britta Lejon har något rejält att tillföra i den här frågan.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att representera, om inte folkviljan så i varje fall de drygt 37 % i Debatten hittills har ju närmast gett intryck av att Hebyborna står upp som en man och en kvinna för att komma över till Uppsala län. Verkligheten är den att folkomröstningsresultatet väl avspeglar den tidigare länsgränsen - det s.k. krondiket - då den östra delen av Heby kommun ju tillhörde Uppsalasidan. Den västra delen tillhörde Västmanlandssidan, och känner sig mest hemma med Sala och Västerås. Det kanske är det som gör den här frågan något mer komplicerad att omröstningsresultatet är så delat. Man brukar ofta tala om minoritetsskydd och hänsyn. Nu talar man mycket om hänsyn, men nu är det hänsyn till folkviljan i Heby. Per Bill och andra brukar ju oftast tala om hänsynen till den starka minoriteten som man inte får köra över. Det kan ju vara en aspekt i det här sammanhanget. Fru talman! Jag gör mig inte bara till tolk för de här 37 procenten. Jag kan också göra mig till tolk för landshövding Svegfors och för länsstyrelsen och landstinget som avstyrker Heby kommuns överflyttning till Uppsala län. Landstinget har ju dessutom presenterat en utredning som gör att de kostnader som kvarstår kommer att fördelas på oss andra västmanlänningar. Det gäller sjukvård och andra landstingskostnader. Vi har ju inte deltagit i någon folkomröstning i Heby kommun om hur vi ser på den saken. Jag tror alltså att de finns all anledning att ändå fundera över några olika aspekter på de här frågorna. Jag vill gärna också säga att Per Bills parti har motionerat här i riksdagen om att en tredjedel av riksdagens ledamöter ska kunna åstadkomma en folkomröstning om ett majoritetsbeslut här i riksdagen. Den politik som folket i val har röstat för ska en tredjedel av den här riksdagen i varje fall kunna blockera. Jag vill om själva beslutsfattandet säga att det är väldiga diskussioner om att riksdagen ska fatta beslut om Torslanda kommun. Riksdagen skulle om Miljöpartiet var förståndigare än vad det visar i Hebyfrågan enligt oppositionen kunna bestämma. Här är det faktiskt regeringen som ska fatta beslut på de olika områdena. Huvudfrågan gäller väl egentligen inte riksdagen eller regeringen, utan ska man tro de kommunala självstyrelsefundamentalister som agerar här är det väl bara en fråga för kommuninvånarna: Vi vill inte vara ihop med er längre. Vi startar eget. Vi räknar med att skatteutjämningen består, så att vi får ordentlig påfyllning från statskassan, och så öppnar vi eget. Man får kanske tänka efter lite grann hur beslutsfattandet egentligen ska gå till och om det är så att regeringens uppdrag att fatta beslut om länstillhörighet och annat enbart består i att tillgodose ett folkomröstningsresultat. Då behöver ju regeringen över huvud taget inte tillfrågas, utan då kan man ordna det på ett annat sätt. Något slags övervägande måste ändå regeringen göra. Låt mig, fru talman, allra sist få synda lite på tidsnåden och säga att det väl varken är Göran Persson eller Britta Lejon som var för sig ska fatta beslut om det här, för då kan vi anmäla dem för ministerstyre. Det är nämligen regeringen in corpore som ska fatta beslut, och då blir det rätt på den punkten också.
Fru talman! Jag yrkar först bifall till reservation 4 under punkt 5. Jag vill inte att det här ärendet ska återremitteras. Kommunförbundet har varit utredare bl.a. när det gällt att se över konsekvenserna av en ändrad länstillhörighet. Det har inte bara slumpmässigt sagts att man ska byta län, utan detta har prövats noga. Därför har också Kammarkollegiet kommit fram till att det är lämpligt och möjligt att byta län. Jag tror inte att västmanlänningarna behöver vara så oroliga. Det har också visat sig att man har bytt åsikter inom socialdemokratin i den här frågan. Det har man rätt att göra. Man kan komma på andra tankar beroende på vilka människor som man har pratat med. Vi människor sätter ofta gränser, men man ska vara klar över att de inte är en gång för alla givna. Jag tror faktiskt att det är bra att vi får hebyborna till Uppsala län. För oss i Uppsala län är det i vilket fall som helst klart - jag uttalar mig inte för västmanlänningarna; de kan ha en annan åsikt. Konsekvenserna är utdragna, och det är ingen fara på taket.
Fru talman! Man kan nog ha olika uppfattningar om konsekvenserna och om ifall det är någon fara på taket eller ej. Jag tror säkert att Rigmor Stenmark tycker att det är bra om Heby kommun kommer till Uppsala län. Vi i Västmanlands län, med undantag av dem som bor i östra delen av Heby, som mera direkt har uttalat sig i saken, tycker faktiskt att det vore bra om Heby vore kvar i vårt län. Vi får bättre bärkraft för sjukvården, och vi får framför allt bättre underlag för Sala lasarett. Rigmor Stenmark kan ha sin uppfattning ur Uppsalaperspektivet, och jag kan ha min uppfattning ur Västmanlandsperspektivet. Det är väl dessvärre regeringens roll att sist och slutligen försöka avgöra det här. Kommunförbundets utredning och Kammarkollegiets utredning ska väl inte nödvändigtvis värderas högre än landstingets egen utredning och länsstyrelsens bedömning av den här saken. Det blir väl återigen regeringen som ska slita tvisten utifrån en mera total avvägning i de här frågorna. Jag funderar vidare på vad Rigmor Stenmark menar med att vi från socialdemokratisk sida har skiftat åsikt. Bland socialdemokraterna i Heby kommun är det kraftigt delade åsikter, och de följer det tidigare omtalade Krondiket. Det är ingen nyhet och ingen hemlighet. Såvitt jag vet har socialdemokraterna på länsplanet i Västmanland haft samma inställning i den här frågan hela tiden.
Fru talman! Jag tycker ändå att det viktigaste faktiskt är vad majoriteten i Heby kommun tycker och hur man ska se på folkomröstningsinstitutet som sådant. Om man ska ha en folkomröstning måste man också vara beredd att följa den. Det är för mig väldigt viktigt.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Det är bara det att regeringen inte har utlyst någon folkomröstning i Heby om Hebys länstillhörighet, och ännu mindre har riksdagen gjort det, utan det är partierna i Heby kommun som har utlyst en folkomröstning om en fråga som man inte till fullo behärskar. Det är ju regeringen som fattar beslutet. Man kan väl inte anklaga partierna i Heby kommun för att inte följa folkomröstningsresultatet. De har ju gjort det som de sagt, nämligen att den uppfattning som det blir majoritet för kommer fullmäktige i Heby sedan att följa. Men de har utlyst en folkomröstning på ett område där den från kommunal synpunkt inte kan bli annat än rådgivande. Det är ju inte en beslutande folkomröstning. Dessutom genomför man folkomröstningen i en fråga där man bara kan göra en ansökan och sedan argumentera för sin ståndpunkt men där det är en annan instans som fattar det avgörande beslutet. Jag tycker att detta är en utomordentligt viktig aspekt på de frågor som vi här har diskuterat. Återigen: Jag tillhör dem som har deklarerat sig som folkstyrelsefundamentalister. Jag tycker att väljarens i val uttalade åsikt ska få ett snabbt och direkt genomslag i den här kammaren. I går argumenterade jag mot förslag som innebär att det inte ska vara på det sättet, utan i stället ska det finnas ett minoritetsskydd för en tredjedel av riksdagens ledamöter. De 37 procenten i Heby fyller ju väl den här tredjedelen, men tredjedelen gäller inte för moderaterna och andra borgerliga partier i den här frågan, för här passar nämligen folkmajoritetsresonemanget plötsligen väl in i det egna tänkandet, och då är det bra. Det är lite principlöst, om jag får uttala en uppfattning i den frågan.

Fru talman! Per Bill kritiserar att jag kommer sent till den här debatten, och det är kanske också en demokratiaspekt att man borde vara här tidigare. Å andra sidan är det väl bra ju fler som deltar i de allmänna debatterna. Också det tillhör demokratins spelregler, så jag tar inte så allvarligt på den saken. Sedan kan jag väl få kvittera artigheterna, eller vad det nu ska kallas, genom att säga att det inte var så lätt för mig, eftersom Per Bill och andra hade skrivit noterna till den musik som nu ska uppföras här, att hoppa in och fördjupa diskussionen och göra den mer seriös och få en mer djup konstitutionell prägel på den. Per Bill hade redan satt prägel på debatten, och jag fick delta på de förutsättningarna. I övrigt har jag försökt att diskutera minoriteter och majoriteter och olika aspekter på dessa frågor. Det tillhör det konstitutionella området. Det som oroar mig är att om Per Bill får rätt i den här frågan, dvs. om man flyttar Heby kommun till Uppsala län, har man inte löst den 30 40-åriga diskussionen i Heby kommun. Den fortsätter ju bara, såvitt jag kan bedöma, med den starka minoritet som finns och som består av de som faktiskt vill vara kvar i Västmanlands län. Det är väl det stora dilemmat här som jag tycker att man borde lite mer ömsint och försiktigt diskutera. Fru talman! Stora och små kommuner kan diskuteras utifrån förfärligt många olika utgångspunkter. Vi har en kommun i Västmanlands län, Skinnskattebergs kommun, som har 5 000 invånare, och Norbergs kommun har något eller några tusen fler. Vi har både-och i Västmanlands län. Deras problem är väl ibland att de möjligen kan tänkas ha svårt att i ett längre perspektiv klara sig när de är så pass små. De är helt beroende av den skatteutjämning som Per Bill i annat sammanhang vill rasera.

Fru talman! Jag har verkligen ingenting emot att diskutera demokrati och en rad andra frågor i dagsljus, om jag får uttrycka saken så. Nu hade vi en stor diskussion om demokratiska frågor i går i den här kammaren. Den startade i varje fall i dagsljus, men slutade sedan i varje fall mörker utifrån. Debatten i sig om den kommunala självstyrelsen och annat var väl tillräckligt upplysande för att klara fighten på den punkten. Men jag får ändå tillåta mig att konstatera att det inte var så förfärligt många fler ledamöter närvarande i kammaren ens när det var dagsljus. Det är inte säkert att det bara är tidpunkten man kan ha synpunkter på. Jag är gärna överens med Per Bill om att det är trevligt att diskutera sådana här frågor. De är värda ytterligare diskussion inom en hel rad olika områden. Jag vill också gärna säga att ur socialdemokratisk synpunkt är den kommunala självstyrelsen en väsentlig och viktig fråga. Däremot har vi från socialdemokratisk sida, och det är ingen hemlighet, en uttalad tveksamhet till folkomröstningar som en metod att fatta beslut i olika sammanhang. Det gäller lokalt, regionalt och också på riksplanet. Däremot är Per Bill och Per Bills parti, och det ska väl utredas här så småningom, intresserade av att man genom en folkomröstning upphäver ett av riksdagens majoritet fattat beslut i ett lagstiftningsärende. Det kan man då åstadkomma med en tredjedel av ledamöterna här i kammaren. Det är inte riktigt någon folkmajoritet som är en tredjedel av kammarens ledamöter. Jag tycker nog att det skulle finnas anledning för Per Bills parti och andra partier, exempelvis Miljöpartiet, som nu står bakom utredningskravet om att man ska kunna ha fördröjande folkomröstningar funderar över hur man faktiskt vill ordna det demokratiska beslutsfattandet på alla nivåer och i Sveriges riksdag.

Herr talman! När moderaterna begärde denna särskilda debatt om energipolitiken var det början av februari. Det var då temperaturen började krypa nedåt i stora delar av landet. Mer behövdes faktiskt inte för att avslöja svagheterna i regeringens energipolitik och de blottor som det har lett till i Sveriges energiförsörjning. På måndagmorgonen den 5 februari när industrin drog i gång igen efter helgen var det kallt, men det var inte extremt kallt. Det var faktiskt inte heller ihållande kallt. Vattenmagasinen i norr var överfulla. Alla kärnkraftverk var i gång. Många hushåll i Sydoch Mellansverige förlorade, som ni minns, sin elförsörjning under våldsamma snöoväder, men de stora överföringslinjerna inom landet och till de nordiska grannländerna fungerade klanderfritt. Det var med andra ord ett sorts idealläge den där morgonen för att möta behoven. Ändå var det med nöd och näppe som vi klarade situationen. Sedan Björn Rosengren blev ansvarig minister för energiförsörjningen har Sverige förlorat i storleksordningen 10 % av sin elproduktionsförmåga. Särskilt stängningen av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck har naturligtvis ökat landets sårbarhet. Den stängningen innebär också att billig miljövänlig el, producerad utan några utsläpp inom landet, kommit att ersättas med smutsig kolbaserad el från Danmark och Tyskland. Herr talman! Moderaterna har en förhoppning och en ambition med denna debatt om energipolitiken. Förhoppningen är att Björn Rosengren och regeringen ska kunna berätta vad man vill göra för att återupprätta en enerigpolitik värd namnet. Ambitionen är att vi moderater ska presentera några av de förändringar som vi anser vara nödvändiga för att trygga landets långsiktiga energiförsörjning.

Herr talman! 1997 års energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet markerade på allvar omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Centrala delar var en kraftfull satsning på ny miljövänlig och konkurrenskraftig el och energiproduktion samt hushållning. Där fanns också en unikt stor satsning på forskning och teknisk utveckling på energiområdet. I överenskommelsen ingick att den andra känkraftsreaktorn i Barsebäck skulle stängas när bortfallet av elproduktion från denna reaktor hade kompenserats. Bedömningen år 1997 var att detta skulle kunna ske sommaren år 2001. Det energipolitiska programmet har i huvudsak löpt väl. Stora investeringar har gjorts av såväl hushåll och kommuner som företag, och det finns anledning för både oss socialdemokrater och Centerpartiet och Vänsterpartiet att känna stolthet och glädje över detta. Men på grund av de senaste årens sjunkande elpriser har lönsamheten i att helt och fullt genomföra programmet inte varit tillräcklig. Att exempelvis gå över från eluppvärmning till annan uppvärmning har inte varit tillräckligt attraktivt. Därför är det socialdemokraternas bedömning att det kommer att ta ytterligare en tid innan Barsebäcks andra reaktor kan stängas. I stället vill vi ge beskedet att denna reaktor ska stängas när programmet fullt ut ersatt bortfallet av el från Barsebäck 2. Detta bör kunna ske inom några år. För oss är det viktigt att hålla fast vid att avvecklingen av kärnkraften ska ske i den takt som miljövänliga och konkurrenskraftiga alternativ kommer fram och etableras. Så ser en ansvarsfull socialdemokratisk energipolitik ut. Det finns politiska krafter som vill gå både snabbare och långsammare fram med omställningen. Att avveckla den andra reaktorn innan bortfallet av elproduktion har kompenserats vore att göra inte minst miljön en otjänst. Det riskerar att på ett onödigt sätt öka importen av elektricitet producerad med hjälp av kol och olja. Det skulle öka utsläppen av koldioxid i vårt närområde, och det skulle kunna rasera förtroendet för den fortsatta omställningen av energisystemet, och det vill vi inte vara med om. Att skjuta hela omställningen på framtiden genom att nu stoppa hela avvecklingsprocessen vore också att spela ett högt spel med välfärden och sysselsättningen som insats. Då glömmer man att Sverige är ett mycket elberoende land. Då förbiser man att vi har ett kallt klimat och långa avstånd. Då tänker man inte på att vi har många elintensiva basindustrier med stor betydelse för välfärden och jobben. Då förstår man inte vad som står på spel - att kärnkraften står för hälften av Sveriges elproduktion. Varannan pappersmaskin och varannan lampa drivs med kärnkraften. Att däremot, som moderaterna nu kräver, helt skjuta på avvecklingen vore farligt. Det vore att skicka signaler till alla som tänker sig att investera i Sverige om att hälften av Sveriges elproduktion kommer att försvinna i framtiden men att vi inte har någon strategi, någon politik eller några idéer för att hantera detta. Vi vet inte vad som ska komma i stället. Så kan svensk energipolitik inte utformas. Det är även så att inget riksdagsparti vill att nya kärnkraftsreaktorer ska byggas. Inget riksdagsparti tror heller att kärnkraften kommer att finnas för evigt. För socialdemokraternas del är svaret enkelt. Avvecklingen av kärnkraften ska ske i den takt som är möjlig med hänsyn tagen till välfärd och sysselsättning. Den som ska investera i svensk basindustri ska veta att det kommer att finnas säker, miljövänlig och konkurrenskraftig elproduktion i Sverige också i framtiden. Den som arbetar i eller är beroende av vården, skolan och omsorgen ska veta att vi inte genom en ansvarslös energipolitik tänker förstöra näringslivets utvecklingsmöjligheter. Därför måste omställningen med nödvändighet få ta lång tid. Därmed kan vi sprida kostnaderna för omställningen över tiden. Dessutom innebär gott om tid att det finns bra förutsättningar att genomföra hela omställningen utan att äventyra välfärd och sysselsättning. När den sista kärnkraftsreaktorn är för gammal och oundvikligen måste stängas ska det finnas annan konkurrenskraftig och miljövänlig elproduktion på plats. Men en lika viktig faktor är att årtalet 2010 nu inte längre ska gälla som slutår för kärnkraften. Låt mig också beröra debatten kring effektbrist, som befarades uppstå i januari och februari på grund av den stränga kylan. Tvärtemot vad moderaterna nu påstår visade den odramatiska händelseutvecklingen att regeringens energipolitik fungerar, att ansvariga myndigheter har situationen under kontroll, att branschen tar ansvar och att Sveriges energiförsörjning står pall även vid sträng kyla. Herr talman! Jag tar diskussionen om effektbrist på allvar. Just därför är åtgärderna för att motverka effektbrist en viktig del av regeringens energipolitik.

Herr talman! Under 1900-talet byggde vi i Sverige upp ett av världens mest effektiva, billiga och miljövänliga elproduktionssystem. Med basen i vattenkraft och kärnkraft har vi klarat av att producera nästan all vår elektricitet utan några som helst utsläpp till omgivande luft och vatten. Vi har kunnat producera vår el billigt, och det lade i sin tur grunden för den basindustri och verkstadsindustri som genererade en stor del av vårt välstånd under förra seklet. Det är just mot den här bakgrunden som regeringens energipolitik är så oerhört destruktiv. Socialdemokraterna drev igenom stängningen av en reaktor i Barsebäck i konfrontation mot en stor minoritet i denna kammare, mot ett enigt svenskt näringsliv, mot en samlad fackföreningsrörelse och mot en stark folkopinion. Jag tror att ett viktigt skäl till det här massiva motståndet just är att hela politikens idé bygger på kapitalförstöring. Idén är att vi ska föröda någonting som vi har byggt upp tillsammans, som bidrar till produktion, sysselsättning och välfärd, och vi ska lägga ned här det utan att ha något bättre att sätta i stället. Den indignationen gäller då inte bara miljardrullningen, notan till statsbudget och skattebetalare, utan också effekterna på vår livsmiljö. Bara för att ersätta elen från den enda reaktor som hittills har stängts i Barsebäck måste man elda tre ton stenkol i minuten i danska kolkraftverk. Herr talman! Traditionellt har energisektorn alltid varit statsstyrd och centralplanerad. Men 1990-talets avreglering har ändrat förutsättningarna. I dag fungerar elmarknaden i stort sett som vilken annan marknad som helst, dvs. kraftföretagen försöker i fri konkurrens på en marknad att möta elkonsumenternas behov och efterfrågan, och det har blivit en stor framgång. Det har lett till att vi utnyttjar den samlade elproduktionsapparaten i Norden bättre. Det har lett till pressade elpriser, låt vara att hushållen inte har märkt så mycket av det därför att ni i regeringen har skurit emellan och höjt energiskatterna kraftigt. Men den viktigaste konsekvensen har inte Björn Rosengren, regeringen och riksdagsmajoriteten ännu dragit. Och den är följande: Med avregleringen har vi fått möjligheten och förutsättningarna för att lägga ansvaret för utveckling, förnyelse och omställning av den svenska elproduktionsapparaten där det ansvaret rätteligen hör hemma, nämligen i kraftbranschen. Riksdagen skulle ju aldrig komma på idén att tala om vilken typ av papper man ska producera i Hallsta pappersbruk eller tala om för Volvo när det är dags att utveckla en ny bilmodell. Men här vill regeringen just att riksdagen ska göra detta, tala om hur elproduktionen ska gå till i en enskild fabrik, i det här fallet i elfabriken i Barsebäck. Jag och vi moderater menar att det är dags att anpassa energipolitiken efter de förhållanden som faktiskt råder på elmarknaden, på energimarknaden, och då är statens roll att ge stabila förutsättningar för kraftindustrins investeringar och att ange spelreglerna, inte minst de spelregler som sammanhänger med miljö, säkerhet och beredskap. Därför anser vi att bl.a. följande förändringar av energipolitiken är angelägna: För det första anser vi att man bör avveckla de subventioner som i dag går till redan etablerad energiteknik. Statens uppgift bör vara att stödja grundläggande forskning och utveckling och tillämpning, inte av redan etablerad teknik utan av ny energiteknik. För det andra: Släpp all forskning fri! Vi vill slopa 6 § i kärntekniklagen, dvs. det s.k. tankeförbud som lägger en hämsko på kärnteknologisk forskning i vårt land. För det tredje vill vi också, herr talman, avskaffa kärntekniklagens förbud mot att ge tillstånd till uppförande av nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Även om det inte är aktuellt i dag anser vi att lagstiftningen bör öppna möjligheten för att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige om de uppfyller de högt ställda säkerhetskrav som staten ställer. För det fjärde bör vi privatisera Vattenfall. Det skadar Vattenfalls möjligheter på den europeiska elmarknaden att vara helägt av staten, och det är olämpligt att staten både fastställer spelreglerna och är den största aktören på elmarknaden. För det femte vill vi avveckla de produktionsskatter som fortfarande snedvrider konkurrensen mellan olika energislag. Vi bör i produktionsledet bara ta ut sådana skatter som motiveras av miljöhänsyn, dvs. miljöstyrande, utsläppsrelaterade skatter och avgifter. För det sjätte måste även naturgasen, precis som varje annat energislag, värderas på sina egna meriter.

Den konkurrenssituationen är orimlig, och vi kräver att regeringen agerar.

Herr talman! Herr minister och gott folk! En dag av vinterkyla och ett nytt svenskt rekord i elförbrukning får moderaterna att rusa i väg och begära en extra debatt om Sveriges energiförsörjning. Om den moderata partiledningen hade anpassat sig något till årstiden och haft lite mer is i magen borde man ha insett att anfallsvinkeln är lite felriktad, för att uttrycka sig milt. För det första är det ingen bra metod att gå baklänges in i framtiden. Sverige tillhör de länder som konsumerar mest energi per person i världen. Det är fakta. Vi har dessutom ett av de absolut lägsta elpriserna, så det vore fel att säga att vi är undernärda eller lider av svält vad det gäller kilowatt. Det verkligt allvarliga problemet är faktiskt inte balansen på marginalen. Den kan vi klara, och det framgick den 5 februari. Det berodde inte minst på att enskilda och företag ställde upp och drog ned på elanvändandet. Det visar på något som vi måste vara stolta över i vårt avlånga land: solidariteten med vårt svenska folkhem. Tack alla ni som ställde upp den dagen! Det är skönt att ni finns, och det värmer ett vänsterhjärta. Det sparar dessutom miljarder i onödiga investeringar för effektreserv. Nej, problemet med vårt energisystem är att vi är så oerhört beroende av fossila bränslen och uran, men det finns alternativ, och de är förnyelsebara, och det ska jag återkomma till. För det andra har vi sedan några år en s.k. fri marknad för el, och en eventuell brist på en sådan här marknad, av el i detta fall, löses väl genom höjda priser och ökad produktion och inte genom politiska regleringar. Eller har jag fattat fel, Mikael Odenberg?

Det är ganska uppenbart, gott folk, att elmarknadens aktörer skuttade ut på sina nya fräscha ängar och betesmarker av lukrativa möjligheter som glada kalvar på grönbete när den här fria elmarknaden infördes. De har ägnat all kraft åt att markera så stora betesmarker som möjligt. Av oss politiska beslutsfattare förväntas tydligen att vi sedan ska förse denna marknad med både hängslen, livrem och vinterfoder. Nu har vi - s, v och c - givit Svenska Kraftnät uppdraget att bygga bort flaskhalsar i överföringsnäten. Ett annat uppdrag är att ta fram en fungerande effekthandel värd namnet. Men nu riktar ju moderaterna i stället sina anklagelser och sin ilska mot regeringen och oss i Vänsterpartiet och Centern, rimligen, för att vi står bakom energiuppgörelsen från 1997. Det är ändå en uppgörelse som har gett och ger en stabil grund för alla att utgå från, som äntligen har inlett den här nödvändiga energi och miljöomställningen. Grundbulten i detta, och det begriper tydligen inte moderaterna, är insikten om det omöjliga i att fortsätta elda uran och fossila bränslen. Efter att Barsebäck stängdes häromåret arbetar vi nu vidare för att hejda den här övertida driften av kärnkraft och för att fasa ut de fossila bränslena. Vi är ense om ett brett upplagt program. Och i det här programmet, som Björn Rosengren tidigare redovisade och som pågår, satsar vi nu mer på energieffektivisering, vindkraft, konvertering, kraftvärme och gröna certifikat för att stödja förnyelsebar ny energi. Klimatmål med åtföljande åtgärder är likaså på gång. Vi lyssnar dessutom noga på miljörörelsen och har också haft samtal med industriföreträdare och hört deras argument om snedvridande produktionsskatter. Därför förordar Vänsterpartiet ett nytt energiskattesystem som ger lika villkor och som ställer miljökrav. Vattenfalls nyinköpta kolkraftverk i Tyskland ska betala lika mycket koldioxidskatter som om de vore placerade här i Sverige. Sverige är, det medges, oerhört beroende av import på energiområdet. Hundratio procent, för att uttrycka sig milt, av vårt behov av olja och bensin till bilar, bussar, traktorer, maskiner och lastbilar importeras; sak samma med naturgasen. På elsidan däremot är vi något mindre beroende av import tack vare vår vattenkraft, biobränsleeldad kraftvärme och en växande vindkraft. Kärnkraften, som det ordas så mycket om här och som diskuteras ständigt och jämt, finns visserligen i Sverige, men det uran som eldas importeras faktiskt. Beroendet är alltså hundra procent. Vi för vår del ser inte i första hand till varifrån vi får energin utan till vad den består av. Vänsterpartiet anser att en mångfald av energikällor, en regnbåge av sol, vind, vatten och biobränslen, är vad vi ska satsa på. Andelen förnybart måste öka. Men att ändra en infrastruktur och energiattityder med hundra år och mer på nacken är inte lätt, hur nödvändigt det än är. Det är då, gott folk, i debatter som den här, som jag inser att vad Sverige skulle behöva minst lika mycket som förnybar energi är en ny opposition - en opposition som inte bromsar, som inte fiskar i politikens mest opportunistiska träsk och grumligaste vatten med löften om lägre bensinpriser och ständigt billig el till vilket pris som helst. Nej, vad vi behöver för att klara kommande vintrars kalla dagar är ett politiskt ansvarstagande för framtiden även hos oppositionen. EU har nu som mål att fördubbla andelen förnybar energi från 6 % till 12 %. Det är bra. Men märk väl, gott folk, att när det målet är nått om några år återstår hela 88 %. Kritisera oss alltså gärna för vad vi gör, Mikael Odenberg, men för att vi gör det för lite och för långsamt. Det skulle jag se som stimulerande.

Herr talman! Den 5 februari var vi i Sverige mycket nära den gräns när effektbrist skulle uppstå. Så kan vi inte ha det. Vi måste se till att få en fungerande och permanent effektmarknad. Säker tillgång till energi till rimliga kostnader är nämligen en grundläggande förutsättning för både ekonomisk, teknisk och social utveckling. Elkonsumtionen ökar i vårt land. Sedan 1996 har konsumtionen ökat med drygt 1 % per år, eller sammanlagt ca 9 terawattimmar under fem år. Det motsvarar ungefär tre Barsebäck 1, eller ungefär 9 000 vindkraftverk. Konsumtionen fortsätter också att öka, och det måste den få göra. Herr talman! Det finns all anledning att rikta kritik mot regeringens energipolitik. Regeringen tycks inte ha förstått att energipolitiken inte kan hållas avskild från miljöpolitik och ekonomisk politik. Stängningen av Barsebäck 1 var mycket olycklig av flera skäl. Den borde ha föregåtts av en konsekvensbeskrivning vad gäller såväl miljön som ekonomin. Stängningen ökade vårt importbehov av el, och importen har som vi vet till stor del bestått av dansk kolkraft med stora utsläpp av koldioxid, svaveloxider och kväveoxider. Vi har bytt relativt säker och ren el mot smutsig el. Vi konsumerar i dag mer kolkraftsel än någonsin tidigare. Jag frågar: Var det detta som Socialdemokraterna, Vänstern och Centern ville när man gjorde upp om energipolitiken? Var det inte mer förnybar energi vi skulle ha? När Barsebäck 1 stängdes hade produktionsbortfallet faktiskt till stor del kunnat kompenseras med el från norra delen av landet, om överföringskapaciteten hade funnits utbyggd. Den bristande kapaciteten är nu ett permanent problem som snarast måste lösas. Stängningen av Barsebäck 1 kostade också staten minst 8,3 miljarder kronor. Till detta måste man lägga att de ökade utsläppen beräknas ge en ökad miljöskuld på någonstans över 30 miljarder kronor varje år. Herr talman! Vi kristdemokrater kräver att ordentliga konsekvensanalyser ska presenteras innan det slutliga beslutet om stängning av nästa reaktor kan tas. Nu flaggade Björn Rosengren för att vi ska se en ytterligare senareläggning av stängningen av Barsebäck 2. Det är ett steg i rätt riktning. Vi kristdemokrater har hela tiden ifrågasatt regeringens tidsplan. I en rapport som publicerades i går tvivlar Energimyndigheten, elbranschen, näringslivet och fackföreningarna på att det går att stänga Barsebäck 2 inom den närmaste femårsperioden. Men fram till i dag har regeringen stått och stampat i gamla fotspår. Det är glädjande att se att regeringen nu kanske börjar inse att verkligheten har sprungit ifrån både kärnkraftsomröstningen och energiuppgörelsen. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att de riktlinjer för energipolitiken som regeringen sätter upp i Sverige också bör gälla när statens bolag agerar i utlandet. Jag tänker på Vattenfalls expansion i Europa. Vattenfall behöver expandera om man ska fortsätta att vara en stor och stark elproducent. Men det är brunkolsanläggningar, stenkolsanläggningar och kärnkraftsanläggningar som Vattenfall köper upp, samtidigt som vi på hemmaplan lägger ned en förhållandevis ren kärnkraft. Affärsidén tycks vara att agera snyggt och prydligt på hemmaplan och tjäna de stora pengarna på smutsig el utomlands. Det, herr talman, är ett exempel på dubbelmoral. Det är ett skrämmande exempel. Agerandet blir inte mindre omoraliskt av att det faktiskt har stöd av den socialdemokratiska regeringen. Det är nämligen regeringen, som representant för staten, som har att utöva ägarrollen och som har ansvaret för Vattenfall och alla andra statliga bolag. Det håller inte, Björn Rosengren, att skylla på Vattenfalls styrelse. Bolagets styrelse är ansvarig inför ägaren. Vattenfall beräknas satsa 25 miljarder kronor i Tyskland och Polen under de kommande två åren. Utöver försäljning av tillgångar i Sverige och i andra länder kommer man att tvingas ta upp stora lån. De risker som ligger i dessa affärer är till syvende och sist ägarens: statens och skattebetalarnas. Herr talman! Vi menar att det är dags att på allvar ifrågasätta skälen till att Vattenfall ska förbli i svensk statlig ägo.

Herr talman! Tack för tillfället att än en gång få diskutera svensk energipolitik, dess problem och dess möjligheter! Därtill kan sägas att det i någon mån hos någon kan ha rått något slags oro för att vi inte skulle klara energiförsörjningen under någon kall dag den här vintern, beroende på den avreglering av elmarknaden som har skett och den påbörjade svenska energiomställningen. Men jag vill framför allt, herr talman, tacka för att debatten kommit att handla om svensk energiförsörjning i stället för, vilket var den första moderata begäran, bristen på el med anledning av stängningen av Barsebäck 1. Detta ser jag som två saker som inte kan förknippas med varandra. Den uppkomna situationen kan i stället till stor del härledas till en synnerligen lyckad avreglering av den svenska elmarknaden, en avreglering som lett till en större valfrihet och lägre kostnader för konsumenterna. Priserna har sjunkit långt mer än vad de flesta bedömare förväntade sig. Som exempel kan nämnas att elpriset för en lägenhetskund har sjunkit med 25 % mellan 1997 och Samtidigt som ett lägre elpris för kunderna har varit positivt har det även ökat trycket på elproducenterna att pressa sina produktionskostnader. Denna ökade konkurrens på elmarknaden har inneburit att anläggningar med höga produktionskostnader och låga nyttjandetider har stängts av ekonomiska skäl. I kombination med att det inte längre krävs att det hålls en effektreserv inom elproduktionen har det medfört att de anläggningar som kan leverera effekt på marginalen har tagits ur produktion. I stället, herr talman, täcker man behov av effekt genom import från andra länder. I motsvarande grad exporterar Sverige stora mängder el till andra länder när det finns förutsättningar för detta, precis som en avreglerad marknad är tänkt att fungera. Naturligtvis återspeglas detta i priset på el, som varierar i förhållande till den efterfrågan som finns. Det som nu behöver göras i Sverige är att underlätta för denna marknad att fungera än bättre. I detta fall handlar det i första hand om att förstärka överföringskapaciteten mellan olika delar av landet och mellan olika länder. Detta arbete pågår nu som ett led i det omställningsprogram som Centerpartiet har medverkat till. Det är inte minst nödvändigt för att vind och vattenkraften ska komma alla delar av vårt land till del. Ytterligare en åtgärd som nu ses över är sättet att sätta pris på effekten, precis som marknaden i dag sätter pris på energin genom Nord Pool. Möjligheterna till detta finns, liksom ett intresse från elbolagens sida. Genom att möjliggöra en prissättning på effektsidan ökar incitamentet för aktörerna på elmarknaden att tillhandahålla effekt. Det är enligt min uppfattning ytterligare ett steg mot att bygga upp en fungerande marknad. Men det räcker inte med detta, herr talman. Det är vi fullt medvetna om. Det är också något som behöver diskuteras. För att marknaden ska fungera krävs det konkurrensneutralitet och harmonisering inom skatteområdet. Det gäller inom all typ av näringsverksamhet, inte minst på energiområdet. Sverige har i dag produktionsskatt på el, vilket leder till att importerad kraft inte kan eller får beskattas särskilt. Genom att föra över skatten på energi från producenterna till konsumenterna blir en sådan beskattning möjlig och en större konkurrensneutralitet och harmonisering kan uppnås för de svenska kraftproducenterna utan att kostnaderna för konsumenterna ökar i nämnvärd utsträckning. Herr talman! En översyn görs även när det gäller anslutningsavgifterna till kraftnätet för mindre elproducenter och kommer att presenteras i april, enligt planen. Sist, men inte minst, kommer den efterlängtade handlingsplanen för utbyggnaden av vindkraften att presenteras. Vindkraften kommer i kombination med vattenkraften och förbättrad överföringskapacitet att ha en stor betydelse för den svenska energiförsörjningen i framtiden. Det höga oljepriset under den gångna vintern och det gångna året i kombination med låga elpriser, som i sig är en följd av avregleringen, har lett till att många har valt att övergå från olja till el för att värma sina bostäder. Detta har naturligtvis ökat behovet av både effekt och energi, särskilt kalla dagar. Vi anser att förändringar behöver göras vad gäller bidragsmöjligheterna för konvertering från el till uppvärmning med fjärrvärme eller egna värmekällor i huset i syfte att minska effektuttaget. Till en lägre kostnad bör även delkonvertering i en nära framtid bli bidragsberättigat.

Herr talman! Vi fortsätter att regera! Så sade Göran Persson glatt på valnatten 1998. Vi kan inse, så här två och ett halvt år efteråt, att detta glada utrop har medfört ett mycket högt pris för Sverige och för miljön. De energipolitiska riktlinjer som antogs i riksdagen 1997, som i allt väsentligt bygger på 1980 års folkomröstning, har skadat Sverige som industrioch miljönation. Särskilt allvarligt var beslutet att genomföra den förtida avvecklingen av kärnkraften. Det innebär en kapitalförstöring som saknar motstycke och som kommer att medföra välfärdsförluster på sikt. Miljön skadas och det blir svårare att bekämpa arbetslösheten. Resultatet ser vi delvis redan nu. Hela samhällets energiförsörjning hotas vid stark kyla eller vid avbrott i någon del av nätet. Samtidigt innebär högkonjunkturen att elförbrukningen faktiskt har ökat. Sammantaget under förra året ökade elanvändningen med 2 % netto jämfört med året innan, tvärtemot regeringens förhoppningar. I dag lägger en av Folkpartiets programgrupper fram ett förslag om ett nytt natur och miljöprogram. Där slår man fast att en rationell energipolitik främjas bäst genom en fri energiproduktion. Staten ska naturligtvis ställa krav beträffande hälsa, säkerhet, miljö och kontrollera att kraven uppfylls samt främja forskning och utveckling. Staten ska inte förbjuda någon specifik teknik för energiproduktion om den uppfyller miljö och säkerhetskraven. Den politiska styrningen av energiproduktionen måste förändras. Valet av energiproduktion ska inte träffas genom politiska beslut, utan konsumentstyrning och marknadsekonomi ska råda inom de ramar som miljökraven sätter. Det innebär att alla typer av produktionsanläggningar för energi ska tillåtas, förutsatt att de uppfyller generella krav på hälsa, miljö och säkerhet. Så långt det nya förslaget, som jag tycker är mycket bra. Herr talman! Lagen om kärnkraftens avveckling måste upphävas. Vi anser att växthusgasernas miljöoch klimatpåverkan är särskilt oroande i det här fallet. Regeringen bör därför snarast tillsätta en miljökonsekvensutredning som bl.a. redovisar vad ett ökat beroende av el från t.ex. dansk olja och kolkraft egentligen innebär. Måndagen den 5 februari minns vi alla var mycket kall. Den här dagen sattes det också rekord i elkonsumtion i Sverige med 27 000 megawattimmar. Vad detta innebär i ökade utsläpp är ganska lätt att ta reda på. Genom att produktionskapaciteten i Barsebäck 1 nu inte finns tillgänglig längre, utan måste ersättas med reservkraft i form av oljebränning och import av bl.a. kolproducerad el, fick vi ett ökat utsläpp och en nedsmutsning i Sverige enligt följande: Koldioxiden ökade med ungefär 1 300 ton per dag. Svaveldioxiden ökade med 2 ton per dag och kväveoxiderna också med 2 ton per dag. Är detta rimligt? Det verkar som om svensk energipolitik à la Björn Rosengren för att över huvud taget fungera är beroende av ständigt milda vintrar och ständig lågkonjunktur, herr talman. Statliga Vattenfalls roll är för övrigt väldigt intressant. Bolaget svarar för ungefär 50 % av elproduktionen i Sverige och är naturligtvis framträdande när det gäller långsiktiga utvecklings och investeringsplaner för svensk energi. Samma Vattenfall köpte för tre månader sedan det tidigare östtyska bolaget VEAG med en produktionskapacitet på 60 terawattimmar producerad av tysk brunkol - brunkol i stället för ren och säker svensk kärnkraft. Det förvånande är att detta beslut tydligen är både känt och väl förankrat inom regeringen. Detta bekräftade själva näringsministern i en interpellationsdebatt här i riksdagen i höstas. Möjligtvis är det inte så förvånande när det gäller regeringen, men egentligen desto märkligare när det gäller t.ex. Miljöpartiets och Vänsterpartiets stöd till att denna politik genomförs. Herr talman! Folkomröstningen om kärnkraften i 21 år sedan. Under den här 20-årsperioden har avsevärda tekniska framsteg gjorts inom många områden, t.ex. inom energiområdet. Samtidigt har man vunnit en ökad insikt om vilka energikällor som leder till miljöeffekter, t.ex. koldioxid. Till detta kommer att både väljargruppen och riksdagens sammansättning har förändrats sedan folkomröstningen genomfördes. De väljare som har tillkommit sedan folkomröstningen 1980, drygt två miljoner väljare, har inte fått uttala sig i kärnkraftsfrågan. Jag är, herr talman, en av dem. Kärnkraftstekniken har också varit föremål för en snabb utveckling, inte minst inom säkerhetsområdet. I diskussionen inför folkomröstningen fanns det heller inga reservationer för att nya tekniska innovationer kan förändra såväl säkerhets som miljöaspekter av kärnkraftsanvändningen. Ett beslut grundat på 1980 års tekniska utvecklingsnivå skulle alltså gälla framdeles, kanske för all framtid. Det är orimligt att dagens, men också morgondagens, energipolitik ska styras utifrån en 20 år gammal folkomröstning och de förhållanden som då var kända. Nej, utformningen av energipolitiken måste självfallet påverkas av nya omständigheter som har tillkommit sedan vi hade folkomröstning, t.ex. energipolitikens globala karaktär. Herr talman! "Vi fortsätter att regera!" Så sade Göran Persson glatt på valnatten 1998. Vi kan nu inse, två och ett halvt år efteråt, att detta glada utrop har haft ett mycket högt pris för Sverige och för miljön.

Herr talman! Det har hörts många märkliga saker i debatten, i synnerhet från moderaternas Mikael Odenberg. Jag ska försöka att i mitt andra inlägg bemöta en del av dessa saker. Ska jag bemöta dem i det här inlägget hinner jag ingenting annat. En sak kan jag inte låta bli att bemöta nu, nämligen begreppet marknad. Moderaterna ropar alltid på marknad och marknadsekonomi. När vi nu har fått en begränsad marknad för el, skriker de i högan sky när det inte fungerar som de vill. Men snälla moderater, vad beror det på att det inte fungerar som vi vill? Det handlar ju om att vi inte har fått till de rätta spelreglerna än. Det är där vi måste lägga vår kraft. Vi måste se till att vi får sådana spelregler för marknaden att marknadens funktion blir till nytta för samhället och människorna. Det måste vara det som är syftet med politiken, dvs. att den ska vara till nytta för samhället och människorna. Marknadsekonomi - javisst! Men den måste ha rätt spelregler så att vi uppnår syftet med politiken. Regeringen för inte en politik för omställning av energisystemet utan en politik som i bästa fall kan leda till stängning av två kärnkraftsreaktorer. Den strategi som Miljöpartiet föreslår är i stället att vi inleder hela avvecklingen. Vår strategi innebär ett aktivt utnyttjande av marknadsekonomiska styrmedel för huvuddelen av kärnkraftsavvecklingen utifrån uppfattningen att alla energislag ska betala sina fulla kostnader, naturligtvis inklusive miljökostnader. Det borde vara självklart även för ett gammalt parti vars ideologi bygger på traditionell marknadsekonomi. Vi vill att kärnkraftselen kompenseras med minskad elanvändning genom konvertering från eluppvärmning, genom effektivisering och hushållning och genom utbyggnad av ny elproduktion med förnybara energislag. Vi anser att den svenska atomansvarighetslagstiftningen ska revideras med inriktning mot att kärnkraftsproducenterna ska betala sina egna riskkostnader och ta ett fullt skadeståndsansvar i händelse av en reaktorolycka. Det är orimligt att de som investerar i solvärme, vindkraft eller biobränsen ska bekosta sina egna försäkringar, medan ägare av kärnkraftverk ska undantas från den skyldigheten. Det är vi skattebetalare som ska stå för fiolerna om någonting händer. Är det det som är marknadsekonomi, moderater? Vi ser goda utvecklingsmöjligheter för hushållning, effektivisering, biobränslen, stor och småskalig vindkraft och för modern solvärme och solcellsteknik. Höjda energiskatter inom ramen för en skatteväxling är det viktigaste enskilda styrmedlet för att få till en omställning av energisystemet. Elanvändningen ökar, och det beror på låga elpriser. Detta är ju helt självklart och någonting som alla borde förstå. Kära kolleger, varför inte lägga på skatt så att elen blir dyrare? Den skatten skulle vi kunna använda till att få fler händer i vården, mer personal i skolan. Dessutom skulle arbetsintensiva verksamheter, goda verksamheter, få en ökad lönsamhet och ge möjlighet till att anställa fler folk och få ett bättre näringsliv. Varför inte, mina vänner, lägga mer skatt på elkraften och på energin över huvud taget, så att vi uppnår goda samhällsmål? Skatteväxlingen rättar till konkurrenskraften mellan olika energislag samtidigt som den gör elförbrukning dyrare och därmed ger en vilja till energibesparing och effektivisering. Skatten på kärnkraftsel måste höjas i enlighet med detta resonemang. Syftet med den höjda produktionsskatten på kärnkraftsel är framför allt att sätta kronor och ören på kort och långsiktiga miljöeffekter och risker som finns i hela kärnbränslekedjan. De betalar inte för kärnkraften som det är nu. På något sätt måste farorna för människor och natur i samband med uranbrytning och senare i alla led av transporter, elproduktion och avfallshantering göras synliga på konsumentens elräkning. Som komplement till skatteväxling behövs naturligtvis också andra styrmedel i form av lagstiftning, statliga bidrag till investeringar, forskning m.m. En rimlig bedömning är att de rika industriländerna, som bara omfattar 20 % av jordens befolkning, måste halvera sin energianvändning om vi ska klara vår gemensamma överlevnad. Miljöpartiet hävdar bestämt att en utveckling som inte håller för att ge framtida generationer välstånd är inte värd namnet. Vi hävdar, fast det kan uppfattas som obekvämt, att alla människor på jorden har rätt till ett rättvist miljöutrymme per person och att vi alla måste lära oss att leva på ett sätt så att alla kan leva alltid. Detta medför att vi i vår del av världen måste ändra livsstil. Ingenting säger heller att en hållbar livsstil ger en sämre välfärd, förmodligen är det tvärtom. Effektivisering av energianvändning är därför en viktig - den viktigaste - faktorn. Men det kräver att samhället styrs främst genom ekonomiska styrmedel på ett sätt att det blir lönsamt att energiomsättningen hålls på en från ett globalt perspektiv hållbar nivå.

Herr talman! En målmedveten satsning på utveckling av förnybar, miljövänlig och konkurrenskraftig energi är en väsentlig del i regeringens energipolitiska strategi. Huvudinriktningen är att minska kostnaderna för att utnyttja de förnybara energislagen så att dessa blir ekonomiskt bärkraftiga alternativ till kärnkraft och fossila bränslen. Samverkan mellan staten, näringslivet och forskningssamhället betonas. I Sverige har vi valt att först utveckla tekniken och sedan när den är mogen bygga i stor skala. Det har vi gjort därför att svenska konsumenter värdesätter billig el. Eftersom vi, till skillnad från många andra länder, har ett praktiskt taget fossilfritt elproduktionssystem behöver vi inte av klimatpolitiska skäl avveckla äldre anläggningar och bygga nytt. Nu har vi visserligen också ett bidragsprogram för befintlig teknik. Detta eftersom vi behöver bygga för ny kraft för att kompensera för bortfallet från Barsebäck. Men vi har tid att satsa på ny teknik. Det gör vi i beprövad svensk tradition i samverkan mellan staten och näringslivet. På senare tid har svensk industri fått fram flera nya spännande tekniska system, både för produktion och överföring av el. Vindkraftssystem som ställer i utsikt 20 % högre elproduktion jämfört med tidigare gör det ekonomiskt möjligt att ansluta avlägsna vindkraftverk direkt till de nationella kraftnäten. Nu är vi äntligen inne i ett skarpt läge. Vindkraften är nu på väg mot målet att konkurrera med ny fossilbaserad produktion. Jag tänker därför, för det första, nu ta initiativ till en fördjupad diskussion med olika intressenter inom området. Jag ser framför mig ett samarbete för att snabbt komma i gång med en demonstration av den nya tekniken. Inom en snar framtid kommer jag därför att bjuda in aktörerna på detta område till konkreta samtal. Jag kan för det andra redan nu avisera att jag avser att i vårpropositionen återkomma med konkreta åtgärder för att ytterligare påskynda utvecklingen inom vindkraftsområdet. Under tiden som vi skaffar oss teknisk erfarenhet ska vi förbereda marken för kommande investeringar. Vi hör ofta höga röster om de många hinder som finns för att bygga vindkraft, men det är många kommuner i Sverige som ligger i startgroparna för att få del av investeringar som kommer. Det pågår förberedelser både till havs och till fjälls. Hinder undanröjs hela tiden. Regeringen bidrar aktivt till detta, och jag ska nämna några exempel. Långsiktiga stabila förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige är ett lika viktigt inslag som en tydlig satsning på teknikutveckling. Av detta skäl har jag givit Energimyndigheten i uppdrag att ta fram planeringsmål för vindkraften samt se över behov och kostnader för nätförstärkningar. Därutöver pågår ett arbete för att tekniskt utforma ett nytt marknadsbaserat system för att främja förnybar elproduktion. Det ska bygga på handel med gröna certifikat, vilket ska kombineras med en skyldighet att köpa eller leverera en viss mängd el från förnybara energikällor. Regeringen har också tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att genomföra en studie om de övergripande förutsättningarna för lokalisering av vindkraftverk till havs och fjällområden. Jag tror att jag med dessa åtgärder tydligt visar regeringens ansvarsfulla strategi även för utvecklingen av förnybar elproduktion. Jag tror på vindkraftens potential och framtid i Sverige när jag ser att den kan utvecklas på ett sätt som är gynnsamt för konsumenterna, ur såväl ekonomisk som social och miljömässig synvinkel. Regeringen avser, herr talman, att i den energipolitiska propositionen våren 2002 presentera en sammanhållen strategi för vindkraftens framtid.

Herr talman! Låt mig inleda med att påpeka att huvudskälet till att Björn Rosengren ska komma med en serie förslag i vårpropositionen är att de energipolitiska program som riksdagen fattade beslut om i samband med 1997 års energipolitiska beslut i allt väsentligt är ett misslyckande. I sin inledning framställde Björn Rosengren visserligen, förmodligen mot bättre vetande, programmen som framgångsrika. Men de hade saboterats, som han uttryckte det, av fallande elpriser. Jag vill gärna ta tillfället i akt att markera att för Moderata samlingspartiet är det inte en nackdel att svensk industri och svenska hushåll har låga elpriser. Stora delar av Björn Rosengrens inledningsanförande - jag återgår till det, för det senaste anförandet var mest ett pressmeddelande om vårbudgeten och energipropositionen 2002 - var utformade som ett försvar för att man inte kan lägga ned Barsebäck 2, som man hade tänkt sig. Det är lätt patetiskt att höra för den som har lite perspektiv bakåt. Jag hade anledning att diskutera energifrågorna och energibeslutet med Björn Rosengrens företrädare Anders Sundström. Lika trosviss som Sundström var då, när han ville lägga ned Barsebäck 1, är Rosengren nu när han de facto säger att Sundström hade fel Varje argument som Björn Rosengren använde i sitt inledningsanförande för att man inte alls ska lägga ned Barsebäck 2, som det var tänkt, är argument som är giltiga mot nedläggningen av Barsebäck 1. Det var också argument som jag använde i debatten med Jag vill upprepa den fråga jag ställde tidigare: Avser regeringen att agera mot den danska miljödumpning som både skadar Sveriges miljö genom omfattande utsläpp från danska smutsiga kolkraftverk och skadar den svenska energiproduktionsapparaten? Jag skulle kunna vidga frågan och formulera den så här: Avser regeringen över huvud taget att märkas i nordisk eller europeisk energipolitik? Sanningen är den att Björn Rosengren inte är landets energiminister i de sammanhangen. Nej, det är statssekreterare Lars Rekke som är Sveriges energiminister utåt. Björn Rosengren har inte varit på ett enda ministerrådsmöte i sin egenskap av energiminister, utan han har skickat statssekreteraren varje gång. Hur länge ska detta fortgå? Ska statssekreteraren svara för det svenska ordförandeskapet också? Jag säger inte att det är till nackdel för Sverige att Björn Rosengren låter Rekke åka i stället, men det kunde vara intressant att höra om den formelle energiministern Björn Rosengren inte tycker att han har någon roll att fylla i den egenskap han ändå har att i den svenska regeringen vara föredragande i energifrågor. Låt mig också bara till sist säga till Ingegerd Saarinen att det är inte så att kärnkraftens riskkostnader är subventionerade av staten. Det bygger på en missuppfattning. Att kärnkraften har ett begränsat försäkringsansvar till följd av internationella konventioner har försäkringstekniska orsaker, framför allt att det inte finns tillräckligt utrymme på den kommersiella försäkringsmarknaden. Men det är väldigt lätt att teoretiskt beräkna vad riskförsäkringspremierna skulle ha varit om det försäkringsutrymmet hade funnits tillgängligt. De beräkningarna ger vid handen att det är fråga om mycket blygsamma belopp - belopp som många gånger om ryms inom ramen för den särskilda produktionsskatt som vi i Sverige tar ut på kärnkraftsproducerad el. Det argumentet håller inte. Tvärtom tyder alla internationella undersökningar på att kärnkraften har lägre externa kostnader än de flesta andra energislag.

Herr talman! Man blir lite brydd och ställd. Här begärs en extra debatt på grund av ett prekärt läge för svensk energiförsörjning. Eftersom Moderaterna har begärt debatten blir deras ansvar extra stort. Och så blir det ett återfall i skyttegravar, 20 år gamla, med tugg om kärnkraften och på sluttampen lite nytt om vem som eventuellt skulle vara energiminister formellt sett. Jag tycker inte att det är värt en extra debatt. En icke oväsentlig del av den svenska energiförsörjningen, som jag försökte säga i mitt första inlägg, är transportsidan. Ett av de stora problemen i Europa och Sverige är att transporterna ökar och utsläppen därifrån ökar. Vad kan vi göra åt det? Jag tycker att man i första hand ska diskutera viljeinriktning och färdriktning. Det borde man kunna vara överens om, även utanför s, v och c, som ju står bakom energiöverenskommelsen. Man blir också brydd över beskyllningarna, direkt och outtalade, för att vi skulle undvika koldioxidutsläppen om vi inte hade stängt Barsebäck 1 och låter bli att stänga Barsebäck 2. Det är en fri marknad, Mikael Odenberg. På denna fria marknad råder kapitalismens hänsynslösa konkurrenslagar: lägst pris vinner. Då vinner smutsig tysk och dansk kolkraft, som läget är i dag. Det är därför vi i Vänsterpartiet kräver internationella överenskommelser så att det blir lika villkor, så att man inte kan dumpa. Danskarna är faktiskt inte helt korkade. Även de har satt i gång en miljöomställning, så de är på väg. Jag kan inte heller förstå dem på den borgerliga kanten. I dag var det Inger Strömbom från Kristdemokraterna som tog upp att om vi privatiserar och börsnoterar Vattenfall skulle det helt plötsligt bli bättre. Men den smutsiga kolkraft man äger i Tyskland blir inte renare därför att den ägs av ett börsnoterat företag. Jag hoppas och tror på en framtida mycket bättre debatt, på en högre nivå. Vi har stöd i näringslivet. Många företag är miljöcertifierade och kräver att vi inför politiska regler som gynnar exempelvis miljömärkt el. Den miljömärkta elen innehåller inte uran och inte fossil, Mikael Odenberg.

Herr talman! Näringsministern sade sig känna glädje och stolthet över den förda energipolitiken. De orden skulle jag nog inte använda om jag var i Björn Rosengrens kläder. Det behövs fler åtgärder, akuta åtgärder. Jag nämnde förut behovet av ökad överföringskapacitet och behovet av realism och analys inför en fortsatt stängning av kärnkraften. Jag ifrågasatte möjligheten att klara en stängning av Barsebäck 2 under de kommande åren. Därutöver behöver vi ett helt nytt energiskattesystem, som inte hämmar produktion av mer el, som dagens system. I kraftvärmeverken finns t.ex. kapacitet som inte nyttjas på grund av skattesystemets utformning. Ett nytt skattesystem behöver vi, och det måste också premiera förnybara energislag på fossilbränslenas bekostnad. Sverige måste som EU-nation mycket mer kraftfullt än i dag driva frågan om en miniminivå på koldioxidskatt inom EU. De svenska energiskatterna kan inte heller ligga alltför högt i förhållande till våra konkurrentländers, för då försvagas industrins konkurrenskraft och investeringar kommer kanske att förläggas till andra länder. Det behövs också en justering av spelreglerna efter avregleringen på elmarknaden. Herr talman! Den förda energipolitiken är minst sagt ryckig och oförutsägbar. Vad Sverige behöver är en ny energipolitik som präglas av realism och långsiktighet.

Herr talman! Man kan inte annat än låta sig imponeras av moderaterna, inte av klokheten i deras förslag eller deras energipolitik utan av den envishet med vilken de bedriver sin politik. Moderaterna hävdar gång på gång att den omställning och den avreglering som nu är i gång är en risk vad gäller svensk energiförsörjning. Så är det inte, Mikael Odenberg. Avregleringen och omställningen är en möjlighet för Sverige. Tyvärr verkar det som om ni moderater, som marknadslösningarnas förespråkare nummer ett, inte har förstått innebörden i den avreglering som genomfördes 1996. Den import som nu sker av elenergi sker på marknadens villkor.

Eller vad är det ni är ute efter, Mikael Odenberg? Jag utgår ifrån att även moderaterna i framtiden vill att kärnkraften ska ersättas med förnybar energiproduktion. Frågan är hur moderaterna har tänkt att alternativen ska komma fram och i vilken takt. Det är nödvändigt, Mikael Odenberg, att fortsätta avregleringen och den nu påbörjade omställningen av svensk energiproduktion. Tack, herr talman!

Herr talman! Ett beslut grundat på 1980 års folkomröstning och tekniska utvecklingsnivå gäller för svensk energipolitik även i dag. Men då måste man ställa sig frågan: Är detta rimligt? Hur lång tid är rimligt? Är 20 år rimligt, 30 år eller var ska vi dra gränsen för hur länge man ska följa ett folkomröstningsresultat? Vi i Folkpartiet anser för vår del att det är dags att dra den gränsen nu. Det är orimligt att dagens, men också morgondagens, energipolitik ska styras utifrån en 20 gammal folkomröstning och de förhållanden som då var kända. Utformningen av energipolitik måste självfallet påverkas av de nya omständigheter som har tillkommit. Energifrågornas globala karaktär, inte minst genom växthuseffekten, blir allt tydligare. En stor del av svensk basindustri är beroende av god tillgång till el, men också den nya datorbaserade delen av ekonomin är beroende av detta. Elförbrukningen kommer att öka, inte minska. Likaså har bedömningen av de svenska kärnkraftsreaktorernas tekniska livslängd förändrats väsentlig jämfört med vad man trodde för 25 år sedan. Den svenska elmarknaden har avreglerats, och elkunderna har därigenom fått en större makt att påverka de produkter och tjänster som erbjuds. Dessutom är det rimligt att dagens väljarkår inte ska kunna påverka energipolitiken utan att denna nästan dogmatiskt ska styras av folkomröstningen 20 år tillbaka i tiden. En rationell energipolitik främjas bäst genom en fri energiproduktion. Staten ska uppställa krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö och kontrollera att kraven uppfylls, samt att främja en ny forskning och utveckling. Staten ska inte förbjuda någon specifik teknik för en energiproduktion om den uppfyller miljö och säkerhetskrav. Folkpartiets rena energipolitik står långt ifrån regeringens satsning på smutsig tysk brunkol och smutsig dansk olja. Herr talman! Det blev dyrt för Sverige att regeringen Persson fortsatte att regera. Det är skattebetalarna som får betala priset, som vanligt.

Herr talman! Mikael Odenberg sade i sitt första inlägg att den el som inte produceras av Barsebäck ersätts med smutsig kolkraft från Tyskland och Danmark. Det är så att kärnkraftverken har minskat sin produktion avsevärt, och det är betydligt mer än vad den minskade elen från Barsebäck står för. Jag undrar hur Odenberg får den ekvationen att gå ihop. Tror Odenberg att om Barsebäck inte hade stängts skulle situationen ha varit annorlunda och att vi skulle ha importerat mindre? Om kärnkraftverken känner sig tvungna att reglera ned därför att de inte får ekonomi på sin kärnkraft blir det väl inte bättre av att det finns mer kärnkraft som de måste reglera ned? Dessutom kom den smutsiga kolkraft, som Odenberg sade kom från Tyskland och Danmark, inte från Danmark och 85 % importen kom från Norge, och det handlar om vattenkraft. Naturligtvis skulle det i ett perfekt marknadsekonomiskt system också på marginalen ge mer kolproduktion men vi har inte ett perfekt marknadsekonomiskt system än, så det blir faktiskt inte så. Det här talet om vår miljövänliga kraft i Sverige, vår miljövänliga kärn och vattenkraft är ett otroligt påstående. Inga som helst utsläpp till luft och vatten från kärnkraften - är det verkligen någonting som Mikael Odenberg står för? Att vattenkraften inte har några som helst miljöeffekter är ett otroligt påstående. Transportpolitiken, som är det som sprider mest utsläpp av allt, angriper inte moderaterna ett endaste dugg. Tvärtom vill de sänka bensinpriset med 2 kr. Det är fantastiskt!

Herr talman! Först vill jag komma med det påståendet att det är få länder, om något, som har lyckats så väl att gå från de gamla klassiska energikällorna till förnybara som vi har gjort. Det är få länder som har satsat så mycket på forskning. Jag vill också påstå att det är få länder som har så billig energi som Sverige har. Det är få länder som har så stor tillgång till elenergi som Sverige har. Det tycker jag att vi alla kan erkänna här. Och det har också framgått av debatten. Att som Eva Flyborg påstå att ett ökat importbehov på några minuter på förmiddagen den 5 februari har förändrat konsekvenserna för miljön är naturligtvis befängt. Att tala om ton om koldioxid när det handlar om fem minuter. Var finns sansen, och var finns förnuftet? Det kanske är tur att Folkpartiet inte tog över regeringsmakten. Då vet man aldrig hur det skulle ha slutat. När det sedan gäller Inger Strömboms tal om beslutet om stängning och analys vill jag påstå att, vilket kammare vet, stängningen grundas på ett mycket omfattande underlag från den parlamentariska energikommissionen med både ekonomiska och miljömässiga konsekvensbeskrivningar. De fanns självklart. Det är det vi måste ha också när vi någon gång ska stänga den andra reaktorn. När det sedan gäller Mikael Odenberg, Barsebäck och ersättning med dansk kolkraft bygger det samlade nordiska elsystemet på handeln med norsk och svensk vattenkraft samt finsk och dansk värmekraft. Jag vill understryka att detta system innebär stora miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla parter. Det är dock viktigt att handeln sker med samma konkurrensförutsättningar och med lika stränga miljökrav.

Jag deltar aktivt i det arbetet både på europeiskt och på nordiskt håll. Jag vill också påstå - vilket även har sagts här från talarstolen i dag - att avregleringen har inneburit att den svenska elmarknaden är en av Europas mest effektiva. Elpriserna i Sverige är vid en internationell jämförelse mycket låga, och det är ett resultat av att vi socialdemokrater drivit en ansvarsfull marknadsinriktad politik. Avslutningsvis: Vi måste faktiskt lyfta oss från den svenska ankdammsdiskussionen som förs när det gäller handeln med Danmark. Vi är en del av Europa. Tillsammans med andra länder utvecklar vi ett gemensamt elmarknadssystem. Under det svenska ordförandeskapet har vi möjlighet att ta ytterligare steg mot en gemensam marknad.

Herr talman! Att döma av Värmbys, Erlandssons och Saarinens inlägg har jag betydande brister i min pedagogiska förmåga. Jag tyckte att jag ägnade en betydande del av mitt inledningsanförande åt att bejaka den avreglering som har skett och kritisera de återfall som riksdagen har gjort sig skyldig till i gamla tiders plantänkande. Jag har inga synpunkter på om Sydkraft lägger ned en reaktor någonstans. Men jag har invändningar mot att Sveriges riksdag fattar beslut om hur produktionen ska se ut i olika delar av landet. I mitt inledningsanförande hade jag ambitionen att presentera några av de viktiga förändringar av energipolitiken som vi moderater förespråkar. Den ambitionen har jag levt upp till, även om jag inte har fått några kommentarer om saken från Björn Rosengren. Jag hade också förhoppningen att få besked om regeringens energipolitik. Där har förhoppningarna kanske inte riktigt infriats. Björn Rosengren skulle visst återkomma i vårbudgeten och i en energiproposition 2002, så jag får väl ge mig till tåls. Beskedet att det är Björn Rosengren och inte Lars Rekke som är energiminister är nog mer oroande än lugnande. Jag vill till sist upprepa de fem punkter som vi tycker är viktiga att få till stånd förändringar av i den svenska energipolitiken. · Ta bort förbudet mot att uppföra nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. · Agera mot den danska miljödumpning som innebär att de danska kolkondenskraftverken inte producerar och exporterar på lika villkor som gäller för inhemska, svenska kraftproducenter. Det är till skada både för svensk kraftproduktion och för vår miljö.

Herr talman! Det energipolitiska programmet är ett av regeringens viktigaste instrument för omställning av energisystemet. Utvecklingen av vindkraftstekniken är ett bra exempel på de goda resultat som har uppnåtts. Programmet vidareutvecklas kontinuerligt mot bakgrund av vunna erfarenheter och av utvecklingen i vår omvärld. Samtidigt måste man hålla i minnet att avreglering och internationalisering av elmarknaden ställer nya krav på alla aktörer. Det gäller också staten. Nya typer av styrmedel kommer att behövas. Ett exempel är arbetet med att utforma ett marknadsbaserat system för att främja produktion och handel med förnybar el. Ett sådant system måste för att kunna fungera utformas så att det står i samklang med de grundläggande villkoren för hela elmarknadens funktionssätt. Ett annat exempel är utveckling av marknadsmässiga lösningar för att garantera tillgång på effekt och minska risken för elavbrott. Det är också av vital betydelse att ramvillkor för elmarknaden utformas i internationellt samarbete. Ett sådant arbete bedrivs just nu mycket aktivt inom En annan ansvarsfull energipolitik måste utformas i ett långsiktigt perspektiv och med utblick mot vår omvärld. Endast då kan vi klara den utmaning som omställningen av energisystemet innebär. Tack för debatten, herr talman och ärade ledamöter i kammaren!

Herr talman! Leif Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att landstingen använder pengarna till de åtgärder de är ämnade för inom de mest problemfyllda områdena. Leif Carlsson har vidare frågat om vilka åtgärder jag ämnar vidta så att någon utveckling inom de angivna områdena sker. miljarder kronor under åren 2001-2004. Regeringen pekade i handlingsplanen ut en angelägen inriktning för utvecklingen av hälso och sjukvården; förstärkningar av landstingens primärvård, förbättring av hälso och sjukvårdsinsatserna i den kommunala primärvården, förbättrat stöd till barn, ungdomar och äldre med psykisk ohälsa och till personer med psykiska funktionshinder samt att öka mångfalden av vårdgivare inom vården och omsorgen. Regeringen har vidare i ett utvecklingsavtal med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet kommit överens om insatser i linje med den önskade inriktningen. Anpassningen till lokala förhållanden är viktig och ska, enligt utvecklingsavtalet, ske genom att varje landsting tar fram lokala handlingsplaner. Vidare har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen med årlig rapportering. Detta innebär att den nationella handlingsplanen och resurstillskottet ska ses tillsammans med utvecklingsavtalet, de lokala handlingsplanerna i landstingen och i kombination med en systematisk uppföljning och utvärdering. Vad jag har erfarit pågår, med stöd av Landstingsförbundet, ett intensivt arbete inom landstingen med att utarbeta de lokala handlingsplanerna. Jag har också uppfattat en mycket positiv inställning från landstingens sida till att genomföra det förändringsarbete som krävs för att förverkliga handlingsplanen. Landstingen ska redovisa sina handlingsplaner till Socialstyrelsen senast den 31 december i år. Socialstyrelsen kommer under innevarande år bl.a. att genomföra en base-line-studie för att få underlag för sin uppföljning och utvärdering. Den 30 juni 2002 ska Socialstyrelsen redovisa sin första årliga uppföljning till regeringen. Dessutom är en kontrollstation inlagd år 2003. I samband med denna ska en bedömning göras av hur de avsatta medlen har använts och vilken effekt de har i verksamheten. Jag är övertygad om att vi med denna kombination av åtgärder kommer att åstadkomma en utveckling av hälso och sjukvården i linje med handlingsplanen.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Jag noterar att socialministern har en stark tilltro till att pengarna kommer de områden i vården till del som uppfattas som särskilda problemområden, som primärvården. Men tyvärr talar ju redan nu i början en hel del för att så inte blir fallet. Den första miljarden går ju ut i år, och man kan redan se vad landstingen tänker göra eller inte göra. Nyheter, struntar nästan en tredjedel av landstingen i riksdagsbeslutet. Västernorrland, Västerbotten, Örebro, Dalarna - alla s-landsting - drar faktiskt t.o.m. ned på primärvården. De väljer att täcka budgethål i allmänhet i stället för att förändra. Även med en vid tolkning av vad socialministern i svaret kallar anpassning till lokala förhållanden kan det inte anses tillfredsställande. Herr talman! Jag är allvarligt oroad över att den goda svenska sjukvården hinner förödas därför att det inte tas ett nationellt ansvar för vården. Jag undrar om socialministern inser problemen på personalsidan - vantrivsel med att inte kunna bli sedd och att inte kunna nyttja sin kompetens - och inser styrkan i de kostnadsdrivande mekanismer som verkar, som den demografiska förändringen, mer krävande patienter med lägre sjukdomstolerans, arbetskraftsbrist, konkurrens om den arbetskraft som kommer att finnas och följderna av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Det är en utveckling som måste mötas på ett annat sätt än att tro att om vi bara ger lite mer pengar och kör som förut så går det bra. Det finns fortfarande stora möjligheter för svensk sjukvård att bli internationellt i särklass, men samtidigt stora risker om vi inte tar tag i problemen nu. Då kommer vi snart, om ett par år, att stå med en kollapsad vård. Möjligheternas fönster är ännu öppet, men det stängs snabbt. Jag tror alltså inte på den väg som valts i den nationella handlingsplanen. Den är otillräcklig. Den är förlegad innan trycksvärtan torkat. Vidare är den orealistisk när det gäller sättet att öka antalet läkare i primärvården. Dessutom delar den ut pengar innan nödvändiga förändringsåtgärder har vidtagits - pengar som minskar den nu så viktiga förändringsbenägenheten och hindrar den nödvändiga utvecklingen. De används lätt på ett annat sätt, vilket vi nu också ser. Men nu har vi planen, och då är det minsta vi kan göra att se till att de medel som ändock anslagits till problemområdena faktiskt används där. Då är det märkligt att socialministern är så övertygad om att landstingen nu plötsligt ska leva upp till överenskommelsen om vården. Det har ju inte utmärkt dem tidigare. Och vad som händer i de angivna landstingen talar ju starkt för att de inte avser att öka vårdinsatserna inom primärvården. Jag tycker att det finns skäl att socialministern agerar för att säkra att pengarna används på det sätt som riksdagen faktiskt har avsett. Har inte statsrådet någon tanke på att snabbt agera mot dessa landsting som så klart bryter mot de intentioner som riksdagen uttalat?
Herr talman! Jag har förstått att Leif Carlson sätter stor tillit till Primärvårdens Nyheter. Tyvärr är det så att den rapportering som gjordes i Primärvårdens Nyheter grundar sig på en missuppfattning, nämligen att det avtal som har tecknats mellan staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet skulle gälla från den 1 januari 2001 och inte, som faktiskt gäller, från den 1 januari 2002. Bakgrunden är att vi kom överens om ett avtal med Landstingsförbundet om åren 2002 till 2004. För dessa år avsattes 8 miljarder kronor. För att förbereda detta arbete får landstingen det här året på sig, dvs. att det är i slutet på detta år som de ska redovisa sina planer för hur de ska använda pengarna och noggrant redovisa hur de ska satsa på primärvården, men också hur de ska klara att förstärka psykiatrin och de medicinska insatserna i äldreomsorgen. Den ytterligare miljard som sköts till hade som avsikt att påskynda den här processen men var inte villkorad på det sätt som man vid Primärvårdens Nyheter trodde. Vi har nämligen ställt ett annat krav som alla landsting utom de som Leif Carlsons partikamrater leder - Stockholms län och Skåne - försöker att leva upp till, nämligen att komma i balans i sina ekonomier. Ska vi få en sjukvård som fungerar måste vi ha friska sjukvårdshuvudmän - huvudmän som har kontroll på sina ekonomier och balans i sina budgetar. Exempelvis Dalarna, som ligger lägst, har tagit fasta på kravet på ekonomisk balans. Där genomförs även i år en rad besparingar. Men det är samtidigt det landsting som faktiskt satsar mest på primärvården. Därför är Primärvårdens Nyheters redovisning av vad nu som händer när det gäller satsningar på primärvården en följd av att landstingen allmänt sett försöker pressa ned sina kostnader för att komma i ekonomisk balans. Man ska inte ta redovisningar av budgeten för 2001 som intäkt för att döma ut handlingsplanen. Jag har informerat mig om att det bedrivs ett enormt ambitiöst arbete i samarbete mellan de enskilda landstingen och Landstingsförbundet för att redovisa planer som lever upp till de krav vi ställer i handlingsplanen. Planerna ska redovisas i år. Det är viktigt att se till att landstingen verkligen använder de pengar som nu skjuts till fr.o.m. 1 januari 2002. Jag är optimistisk. Jag tror att landstingen tar sikte på att leva upp till den satsning på primärvården som jag talat om. Om alla landsting hade kommit så långt när det gäller fördelning av resurser mellan primärvården och övrig vård som landstinget i Dalarna har gjort, hade det blivit en mycket bättre fördelning. I Dalarna har de andra problem att ta itu med, men när det gäller fördelningen mellan primärvården och övrig sjukvård ligger Dalarna faktiskt en smula längre fram än andra. Därför kan man inte tolka deras allmänna besparingar som att de är ointresserade av primärvård. Men det viktigaste budskapet är att Primärvårdens Nyheter trodde att avtalet gällde från den 1 januari och hade detta som utgångspunkt för sin granskning. Det är inte korrekt. Avtalet gäller från den 1 januari nästa år. Då finns det anledning att ställa tuffare krav på landstingen att leva upp till det som vi har sagt i handlingsplanen.
Herr talman! Det må vara så att själva avtalet inte gäller från den 1 januari i år. Men man ger ju nu ut en miljard till ett område som man har definierat som ett problemområde i många år. Jag vet inte hur många år vi har talat om primärvården, att vi ska satsa på den och komma till rätta med problemen där, och varje gång har det i stort sett kommit på skam. Är det nu så att det har varit enighet om den miljard som nu är utdelad, ska den komma primärvården till del. Jag är mycket förvånad, för det finns inget landsting, vare sig Dalarna eller något annat, som kan säga: Vi har en primärvård som är så bra och där tillgängligheten är så god att vi inte behöver vidta andra åtgärder. När det nu kommer en miljard från riksdagen med uppdrag att börja förbättra och se till att det händer någonting, går man i stället ut och säger: Vi drar ned på primärvården och använder pengarna till annat. Då har man missuppfattat det hela. Tar vi inte tag i detta, tycker jag inte att vi tar vårt nationella ansvar. Den svenska vården har, som jag försökte belysa, stora problem men också stora möjligheter. Det fordras nu incitament som gör att den utvecklas åt rätt håll. Bland de saker som hämmar utvecklingen är just landstingens sätt att agera och de regionala monopol som de har på vården. Det hindrar ett bra utnyttjande av de vårdresurser som finns. Om vi ser till att det blir ett bra vårdutnyttjande av de resurser som finns, kan vi också föra till pengar på ett sätt så att det blir verkligt effektivt. Jag tror alltså att det är svagheter i den nationella handlingsplanen med de pengar som förs till, för de kommer just att gå till att täcka hål eller starta projekt som inte kommer patienterna direkt till del. Om riksdagen har lagt fast ett område och sagt att här har vi den trånga sektorn, här måste vi göra någonting och se till att den fungerar bättre, tycker jag inte att det är tillfredsställande att landsting bara några veckor senare säger: Vi anslår mindre medel än vad vi har gjort förut, trots att vi får pengar i storleksordningen en miljard från riksdagen.
Herr talman! Det är alldeles självklart att landstingen ska leva upp till de krav som vi ställer i handlingsplanen. Jag försökte förklara hur processen går till. Landstingen budget, alltså medlen nu, antogs ganska tidigt förra året. Då hade riksdagen inte beslutat om en handlingsplan. Riksdagen hade inte preciserat sina krav. Den budget som man nu läser av grundar sig i stort sett på beslut som fattades förra sommaren under en budgetprocess i landstingen. Om man studerar Dalarna är det intressant att de tar det krav på ekonomisk balans som vi har ställt på dem på allvar. Jag tror att det långsiktigt är viktigt att man har huvudmän som har sin ekonomi under kontroll. Den budget som nu har antagits innebär inte en mindre satsning på primärvården om man ser denna som andel av Dalarnas sjukvårdskostnader. Det är en allmän neddragning av kostnaderna för att komma i ekonomisk balans eftersom man inte kan arbeta med stora underskott. Men det viktigaste är att man också i Dalarna nu har startat en process för att ytterligare förbättra tillgängligheten i primärvården och se hur man ska leva upp till de krav vi ställer. Dalarna har ingen primärvård som fungerar perfekt - lika lite som någon annan kan säga att de har det. Det krävs ganska mycket i framtiden. Men de har sett sin uppgift så att det gäller att komma i ekonomisk balans för att få en grund att stå på när det gäller att bygga ut primärvården framöver. Vi kommer att kunna bedöma hur landstingen lever upp till dessa krav när vi ser deras handlingsplaner i slutet av det här året. Enligt den information jag har pekat på sker det ett mycket seriöst arbete, som jag tidigare sade. Däremot är det problem med de landsting som faktiskt inte bekymrar sig om sin ekonomi. Jag är faktiskt allvarligt oroad över vad som händer i Stockholms län när det gäller hanteringen av ekonomin. Om vi inte har en politiskt ledning som försöker arbeta för att få en budget i balans kommer ju invånarna i Stockholms län framöver att stå inför en mycket allvarlig sjukvårdskris. Så jag beundrar de landsting som faktiskt försöker komma i balans och som med det som utgångspunkt planerar för en utveckling av sjukvården. Jag är allvarligt oroad för de landsting som inte bekymrar sig om detta utan döljer det faktum att man levererar sjukvård till medborgarna utan att ge en chans till medborgarna att betala för det.
Herr talman! Självklart ska man försöka ha en budget i balans. Men det finns också stora vårdbehov. Vissa landsting har försökt att lösa detta genom att släppa in andra aktörer och andra krafter. Då har socialministern haft en mycket stor och snabb aktivitet när det gäller att förbjuda verksamhet som tillför vården något. I de fall där man nu drar ned, där det faktiskt finns en trång sektor, avvaktar socialministern och väntar och säger att han har gott hopp om att det nog händer något så småningom. Ett av problemen med att man har dessa svårigheter med budgeten och att vi inte får ut vård för pengarna är just konstruktionen med landsting. Landstingen belönar ju inte goda incitament. De belönar dålig vård i stället för god. De har inte med patienten som medaktör. Det behövs system där goda beteenden belönas, där benchmarking och konkurrens mellan offentligt och privat håller alla maximalt vässade och där patienterna är medspelare och aktörer med rätt att välja bort dålig vård och välja till god vård. Det här finns inte nu, och så länge det inte gör det kommer vi ständigt att ha ekonomiska kriser i landstinget. Det spelar ingen roll att vi skjuter till pengar, för de går åt till att täcka något hål. Vad som behövs för att primärvården ska lyfta, för att vi ska få en annan sjukvårdsfunktion med bättre vård för alla, är faktiskt att vi gör de förändringar som lyfter fram de goda möjligheterna i vården. Då måste vi också åtgärda det system vi har i dag. Det kan aldrig ta tillvara de resurser som finns. Undersökningar visar i dag att 10-15 miljarder kronor skulle kunna tillföras vården i rent vårdarbete om man hade rätt incitament, om det förekom benchmarking, om man inte hade den inskränkta planekonomiska budgetsyn som landstingen tvingas ha. Där ligger det allvarliga inför framtiden för socialministerns del. Det gäller att sätta i gång och starta de förändringar som behövs för att svensk sjukvård ska gå en bra framtid till mötes och inte krakelera inom några år.
Herr talman! Så kommer Leif Carlson och jag till sist fram till det egentliga trätoämnet, nämligen efter vilka principer svensk sjukvård ska styras. Jag trodde inte att Leif Carlson i dag, efter den rapport som revisorerna lämnat till Stockholms län, skulle vara lika övertygad om att lösningen ligger i konkurrensutsättning och annat. Jag vill inte säga att man ska övertolka revisorernas rapport. Det är viktigt. Det kan vara problem med upphandling. Det kan vara en följd av att upphandlingssystemet inte har fungerat. Men det borde väcka en viss försiktighet när det gäller tron att bara mer av privatisering och marknadsstyrning leder till lägre kostnader. Revisorernas rapport är en varningssignal för att ha en övertro på marknaden. Jag tror nämligen att det är så att man varken är garanterad lägre kostnader eller högre kvalitet bara för att en privat vårdgivare driver verksamheten eller bara för att man inför mer marknadsincitament. Det kan vara en väg att gå, men det är inte nödvändigtvis en god väg. Det ska prövas efter andra kriterier. Jag tror nämligen att det är så att en offentligt finansierad sjukvård i allt väsentligt också fungerar bäst. Den måste också i allt väsentligt också styras offentligt genom att landstingen har kompetens. Jag är övertygad om att landstingen har den kompetensen också i framtiden. Jag har en tillit till att landstingen följer upp den nationella handlingsplan som vi har beslutat om.

Herr talman! Lars Gustafsson har frågat dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att råda bot på de stora problem som Narkotikakommissionen påtalar, dels vad jag avser att göra för att få ett samlat grepp om problematiken kring alkohol och narkotika. Låt mig börja med att säga att jag delar Lars Gustafssons oro över de signaler som kommit om en ökad användning av droger. Jag delar däremot inte åsikten att det är en avsaknad av politiskt engagemang som medfört en minskad resurstilldelning till berörda myndigheter och samhällssektorer. En mer korrekt beskrivning torde vara att det tidigare så samhällsekonomiskt kärva läget gjorde att regeringen tvingades föra en åtstramningspolitik som drabbade alla områden. Vi ser i dag att effekterna av de framtvingade åtgärderna även drabbade de mer utsatta grupperna i vårt samhälle. För att få en utvärdering av samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet och för att få förslag till effektiviseringar av narkotikapolitiken tillsattes som bekant Narkotikakommissionen. De resultat som nu har presenterats, i Narkotikakommissionens slutrapport, ska naturligtvis fungera som en vägledning i det fortsatta arbetet. Resultatet av kommissionens arbete är nu föremål för en remissbehandling. Jag avser att till hösten återkomma till riksdagen i denna fråga. De samlade underlag för bedömning av narkotikasituationen som vi nu har tillgång till visar att andelen unga som prövar narkotika ökat kraftigt, samtidigt som vi har en relativt stor population av "gamla" missbrukare. De ungdomar som i dag prövar narkotika förefaller komma från alla samhällsgrupper. En del av de förklaringar som nämns till det ökade ungdomsmissbruket är en ökad globalisering samt en i dag mer tillåtande attityd till droger bland ungdomar än vad som var fallet under 1980-talet. Ytterligare bidragande orsaker kan vara en rad faktorer som under 1990-talet interagerade såsom hög arbetslöshet, nedskärningar inom den offentliga sektorn samt en ökad segregering. Således kan man konstatera att omständigheter som berör en rad olika politikområden under ogynnsamma omständigheter medverkar till ett ökat missbruk. På samma sätt är åtgärder som berör olika politikområden nödvändiga för att vända på utvecklingen och reducera det pågående missbruket. Ett sådant brett politiskt åtagande är också nödvändigt för att vi framgent på ett effektivt sätt kan verka för ett framgångsrikt preventivt arbete. I den svenska s.k. trappstegsmodellen som en beskrivning över en missbruksutveckling har sannolikt även tobaksrökning och alkoholkonsumtion en slags predisponerande inverkan på ett presumtivt narkotikamissbruk. Långt ifrån alla alkohol och tobaksanvändare blir narkotikamissbrukare. Men det är utan tvekan så att de flesta narkotikamissbrukare även i omfattande grad är rökare och alkoholkonsumenter. Ett behov av att få ett samlat grepp om dessa frågor var ett bidragande skäl till bildandet av den Nationella ledningsgruppen för alkohol och narkotikafrågor med representanter för myndigheter med ansvar för alkohol och narkotikafrågor.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min interpellation. Jag tycker att svaret kan tolkas som att en viss samsyn råder mellan socialministern och mig. Orsaken till den här interpellationen är inte enbart Narkotikakommissionens rapport. Den bekräftar bara min oro för vad som tidigare har skett och för vad som pågår i Sverige. Den här frågan tycker jag är alldeles för allvarlig för att ha en retorik för galleriet. Den träffar ju så många enskilda människor, och den riskerar att eskalera i vårt samhälle framöver. Uppfattningen att det saknas politiskt engagemang och tydlighet är inte enbart min utan det framförs ju med önskvärd tydlighet av Narkotikakommissionen i deras rapport Vägvalet. Jag är helt övertygad om att det fordras ett samlat grepp i frågor som rör droger och alkohol och att detta först måste tas på central nivå för att kunna överföras till det lokala planet. Mot denna bakgrund anser jag det självklart att detta måste sätta sina avtryck i ombildandet av Folkhälsoinstitutet. Om dessa klart sammanhängande frågor återigen på central nivå sprids ut över ett antal enheter kommer vi än en gång att befinna oss på ruta ett. När det gäller ungdomarna måste det klargöras vilken vikt som ligger i själva överförandet till de unga. Det borde vara en självklarhet att föräldrarna utgör den största resursen i det förebyggande arbetet. Det är därför av stor betydelse att föräldrar ges adekvat information om de risker som deras barn utsätts för och vilka förödande konsekvenser ett alkohol och drogmissbruk kan leda till. Vuxnas föredömen betyder mer än olika kampanjer och informationsinsatser. Men en kombination av dessa skulle få ett kraftigt genomslag och skulle kunna vända den tydliga negativa trend som nu kan konstateras. Vi kristdemokrater har under flera år påtalat att ANT-undervisningen i skolan måste uppgraderas, och det visar sig att vi har haft fog för våra krav. Vissa saker måste förbättras om vi ska ha en rimlig möjlighet att få bukt med tillgången på illegal alkohol och illegala droger. Det är uppenbart att tull och polis har bristande resurser och att detta är en av orsakerna till ett ökat inflöde och därmed ökad tillgång. Det finns länder inom EU som helt klart har en annan drogpolitik än Sverige. Hur tänker socialministern hantera den problematik som därmed uppstått?
Herr talman! Narkotikakommissionens rapport är nu ute på remissbehandling, och när vi tar del av remissvaren får vi möjlighet att forma en handlingsplan på det narkotikapolitiska området och diskutera detta under hösten. Jag tror att det är viktigt att vi får en bred debatt bland alla berörda, inte bara bland de myndigheter som berörs utan bland alla organisationer, folkrörelser och över huvud taget alla som på olika sätt har intresse av att narkotika och alkoholpolitiken fungerar. Det är det ena som jag vill påpeka. Det andra som jag vill påpeka är att vi har aviserat att det kommer ett förslag när det gäller Folkhälsoinstitutets framtida uppgifter som vi får möjligheter att diskutera när regeringen har presenterat propositionen om några veckor. Jag vill därför undvika att gå in i en diskussion om de konkreta förslag som Narkotikakommissionen har. Likaså vill jag undvika att diskutera Folkhälsoinstitutets organisation förrän vi har lagt fram förslaget på riksdagens bord. Men på en punkt vill jag dela Lars Gustafssons uppfattning, och det är att markera att den diskussion som vi nu för under inga omständigheter kan leda till att vi väljer en mer tillåtande attityd till narkotikan. Det är faktiskt så att Sverige har varit framgångsrikt, om man jämför internationellt, i sin mycket restriktiva hållning. Vi har inte lyckats under de senaste tio åren att förhindra den ökning av narkotikamissbruket som vi nu kan notera. Men det får inte tas till intäkt för en mer tillåtande attityd eller till en uppgivenhet, dvs. att säga att vi nu får acceptera narkotika eller delar av narkotikamissbruket såsom en företeelse i samhället. Jag tror att det skulle vara en otroligt farlig väg att gå. Jag menar att när vi samlas kring att skärpa narkotikapolitiken som vi nu ska göra när vi har behandlat Narkotikakommissionens arbete så handlar det om att fortsätta den linje som Sverige har valt, att fortsatt ha en restriktiv hållning och att fortsätta att hävda att ett narkotikafritt samhälle är målet för den offentliga narkotikapolitiken. Sedan handlar det om att skärpa instrumenten på en rad områden och sannolikt också om att tillföra resurser på vissa områden som i dag saknar resurser för att kunna utföra ett effektivt arbete. Men vi får inte falla för frestelsen att säga att eftersom problemen har ökat under de senaste tio år så ska vi ge upp vår linje. Jag tycker att det som nu sker i en del av EU:s medlemsländer är mycket alarmerande. Och vi måste arbeta på EU-nivå för att försöka övertyga övriga EU till en mer restriktiv hållning, det är sant, men framför allt försäkra oss om att vi som EU medlem kan fullfölja den linje som vi tror på, och det är en fortsatt mycket restriktiv narkotikapolitik.
Herr talman! Jag vill nämna tre bra folkrörelser - mycket bra. Inte liberalare - mycket bra. Fortsatt utveckling - mycket bra. Jag har i min hemkommun träffat en mamma som har en son som har hamnat i detta. Det är en av orsakerna till att jag slutligen har bett ministern att komma hit. När man har haft sådana kontakter, öga mot öga, så förstår man problematiken och vilken tragedi detta är och hur länge denna tragedi kommer att fortsätta. Och då är ju tillgången ett stort problem. Det är inga enkla saker. Det vet vi. Jag vet också, och det är väldigt bra att socialministern tog upp det, att man måste arbeta på EU-nivå. Men vi kan inte arbeta på EU-nivå i någon fråga, vare sig i fråga om alkohol eller droger, om vi inte själva kan visa upp att vi har ett förhållningssätt till detta. Jag hoppas att socialministern i EU kommer att verka så kraftigt som möjligt för att lyfta fram dessa frågor inom alla områden, alla dessa droger, även tobak och alkohol, som bevisligen är skadliga, särskilt vid överkonsumtion. Jag förstår att socialministern inte vill diskutera Folkhälsoinstitutet, men jag vill gärna passa på att ge kristdemokraternas uppfattning, att vi tror på vikten av en sammanhållningsstrategi på alla områden, i alla fall på central nivå, för att kunna få en uteffekt på det lokala planet där det ska vara väldigt brett. Jag får också önska socialministern lycka till i detta arbete, eftersom jag förstår att det är svårt. Men jag hoppas givetvis att jag kommer att få tillfälle att diskutera frågan vidare när dessa nya propositioner läggs fram om några veckor och att socialministern kommer att kunna delta vid debattillfällena, så att vi får möjlighet att lyfta fram detta. Jag tror inte att vi nog kan konstatera och tala om för den svenska befolkningen vilken ståndpunkt vi har i Sverige, att alla partier i denna kammare har en absolut solid hållning mot narkotika. Det är vi överens om, och det ska vi fortsätta att ha, både nationellt och internationellt.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi som är ansvariga politiker, oavsett om vi sitter i regeringen eller här i riksdagen, ger tydliga signaler till vår omvärld om vilken väg som vi kommer att välja. Narkotikakommissionen säger att vi står inför ett vägval och förordar faktiskt att vi fortsätter den restriktiva vägen. Vi kan diskutera de enskilda förslagen och reflektera över vad vi behöver göra för att stärka narkotikapolitiken. Men jag tror att det är viktigt att vi under resans gång mycket tydligt markerar att vi inte avser att ändra inriktning. Jag fick för några veckor sedan besked om att massmedierna i Australien hade börjat påstå att svensk narkotikapolitik var på väg i en ny riktning. Någon hade spritt den uppgiften, och jag misstänker att det är folk som är intresserade av en annan hållning. Det finns ganska starka krafter för en mer liberal hållning till narkotikan. Det föranledde mig att skriva till premiärministern i Australien och upplysa om vilka beslut som Sveriges riksdag har fattat, vilken linje den svenska regeringen står för och, vilket är viktigt, att det bakom denna linje finns en mycket stor majoritet i Sveriges riksdag. Detta är inte föremål för någon partipolitisk strid. Vi är eniga. Vi kan diskutera hur mycket vi satsar, och vi kan diskutera strategi inom den övergripande målsättningen. Men jag upplyste den australiensiska regeringen om att det faktiskt inte förs någon diskussion i Sverige i regeringen eller i riksdagen som skulle föranleda misstankar om att vi håller på att byta linje. Jag tror att det är ett viktigt påpekande för omvärlden, därför att om man tror att vi också är på väg i någon annan riktning, då kommer det att skapas en bild i vår omvärld som gör det svårare för oss att driva vår linje. Så där tror jag att vi kan hjälpas åt att upplysa alla om att i den här riksdagen kommer inget beslut att fattas, såvitt vi kan bedöma, som innebär att vi byter mål. Vi ska sikta på ett narkotikafritt samhälle. Vi ska använda en mycket restriktiv hållning. Och de principer som ska vägleda oss är att vi inte accepterar förekomsten av narkotika i det svenska samhället.
Herr talman! Jag tackar för det, och jag tackar för att ministern har skickat detta brev till Australien. Det som är ett problem är att det inte bara handlar om socialgrupper med problem. Från mitt hemlän har jag konstaterat att det förekommer att man får ta in och avgifta ungdomar även från ganska välbeställda familjer. Det är en kombination. Först blir de berusade, och sedan får de lite olika piller, som det heter, GHB osv. Detta är alltså inte längre bara en klassfråga, utan detta är något mycket större som vi står inför. Därför tror jag att det är viktigt att man mobiliserar alla grupper, framför allt föräldrar. De är medvetna om vilken situation deras barn har utanför hemmet. Skulle de ha det så i hemmet är det ännu mer allvarligt. Då är det de sociala myndigheternas sak. Vi har inte råd att låta generationer gå förlorade på det här viset. Jag är rädd för att både Holland och Belgien till slut kommer att få det så med tanke på den linje de har slagit in på. Vi måste klart deklarera var vi står. Det gör socialministern, och det ska han få mitt fulla stöd för så långt jag kan. Jag tycker faktiskt också att det finns fog för den här interpellationen. Även om vi skulle komma fram till att vi är ganska ense tror jag att det är viktigt att vi klargör detta. Det kommer vi att få göra ofta. Jag skulle inte dra mig för att interpellera igen för att få fram detta med socialministern. Jag önskar honom lycka till och en trevlig helg.

Herr talman! Maria Larsson har ställt tre frågor om aktivitetsgarantin. Frågorna handlar om semesterperiod för deltagarna, övergångsarbetsmarknad och kvaliteten i aktivitetsgarantin. Låt mig först inledningsvis konstatera att aktivitetsgarantin sedan starten den 1 augusti 2000 växt till att i dag omfatta 27 000 personer. Det stora flertalet har långa inskrivningstider på arbetsförmedlingen. Det är fler män än kvinnor som deltar, det är fler äldre än yngre och förhållandevis många är arbetshandikappade. Aktivitetsgarantin syftar som bekant till att bryta rundgången mellan arbetsmarknadspolitiska program och a-kassa och vänder sig i första hand till personer som har svårt att hitta arbete. Dessa ska, innan de erbjuds plats i garantin, ha fått ta del av andra insatser inom arbetsförmedlingen, t.ex. information om lediga jobb, vägledning och arbetsmarknadspolitiska program. Beträffande frågan om betald ledighet för deltagarna kan jag berätta att denna fråga för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Maria Larssons andra fråga är om jag avser att skapa någon form av övergångsarbetsmarknad för de personer som trots lång tid i aktivitetsgarantin vare sig får jobb eller hittar någon lämplig utbildning. I vilken utsträckning det kommer att finnas personer som trots att de deltagit länge i aktivitetsgarantin inte hittar någon varaktig lösning är ännu för tidigt att ha någon uppfattning om. En undersökning som gjordes i februari i år av de 7 000 personer som i augusti började i aktivitetsgarantin visar att 19 % hade någon form av arbete, 2 1⁄2 % hade gått till reguljär utbildning och 4 % hade lämnat garantin av andra skäl. Med tanke på dagens arbetsmarknadsläge tycker jag att det framför allt är angeläget att med hjälp av de olika programformer som arbetsförmedlingen har hitta lösningar på den ordinarie arbetsmarknaden. Först när vi vet mer om hur många personer som trots dessa ansträngningar fortfarande står utanför arbetsmarknaden och hur man kan beskriva deras problem, kan det bli nödvändigt att erbjuda alternativ. Frågan är för tidigt väckt men jag följer noga utvecklingen. När det gäller kvaliteten i aktivitetsgarantin redogjorde jag den 7 november 2000, med anledning av en tidigare interpellation, för mina ståndpunkter i denna fråga. Vad jag sa då, och som tål att upprepas, är att jag tycker att det är viktigt att det ställs krav på kvalitet i insatserna inom ramen för garantin och att det givetvis ska ställas samma krav i hela riket. AMS tog under senhösten fram ett program för utvecklingsområden inom aktivitetsgarantin. Ett område handlar om hur man ska kunna kvalitetssäkra garantin och tar bl.a. fasta på behovet av att få en samsyn över landet i dessa frågor. Konkreta insatser som syftat till att höja kvaliteten är kvalitetsgranskning av de individuella handlingsplanerna, anordnande av utvecklingskonferenser, utbildning för handledarna i garantin och framtagning av kvalitetsnormer för verksamheten. Jag vet att kvalitetsfrågorna tas på stort allvar inom AMS och i de diskussioner jag har med AMS ledning har jag understrukit betydelsen av dem.

Herr talman! Jag vill också tacka näringsministern för svaret. Även om del frågetecken kvarstår noterar jag ändå med glädje att Björn Rosengren har reviderat sina uppfattningar i riktning mot verkligheten sedan jag ställde en fråga i november om aktivitetsgarantin. Näringsminister bekräftar nu att kvaliteten brustit på vissa platser i Sverige. Det ligger åtminstone som ett understatement i formuleringen "jag tycker att det är viktigt att det ställs krav på kvalitet i insatserna". Det är ett framsteg. Det är ju först när man har bekräftat att problemet finns som man kan vara beredd att göra något åt det. Det är ju så att aktivitetsgarantin har fungerat väldigt olika. Det finns platser där man har tyckt att det har varit ett användbart redskap, och det finns platser där hanteringen har lämnat mycket i övrigt att önska. Jag tror att mycket ryms i det som vi kristdemokrater har skrivit i vår motion, att aktivitetsgarantin står och faller med den praktiska tillämpningen. Det är naturligtvis beklagligt att så många människor tycker att de inte har fått den hjälp som man förväntade sig av aktivitetsgarantin. Kvaliteten blir ju lätt lidande när man fort ska iscensätta någonting. Den 1 april infördes en försöksverksamhet. I slutet av april togs riksdagsbeslutet om att iscensätta detta i hela landet. Man hann naturligtvis inte utvärdera någon försöksverksamhet. Den 1 Det var naturligtvis förfärligt bråttom att gömma undan människor för att regeringen skulle hinna ned till 4-procentsmålet. Då hinner man inte alltid ta hänsyn till individen. Kvantitet går lätt före kvalitet. Då blir målen viktigare än människorna. Det är beklagligt sett ur den drabbade människans perspektiv. Jag tycker att det är oroväckande när ministern nu säger sig vilja göra om samma misstag en gång till. I Man skissar på att aktivitetsgarantin ska rymma 50 000 personer innan året är slut. Det är samma forcering, förmodligen ytterst för att kunna behålla de fyra procenten. Det riskerar, tycker jag, att leda till samma dåliga kvalitet. Aktivitetsgarantin får inte bli en massåtgärd där människor känner sig allt annat än hjälpta. Är ministern beredd att ompröva det här med 50 000 personer? Eller ska det till mer personal? Eller ska man jobba dubbelt så fort? Vad ska hända? För mig synes det orealistiskt att bygga ut det i den utsträckningen med god kvalitet. Bättre vore att kvalitetssäkra aktivitetsgarantin, precis som AMS har föreslagit. En arbetssökande ska vara garanterad ett visst antal timmar av individuell handledning och en utvecklad handlingsplan där individerna är i fokus på ett reellt sätt. Det är skrämmande att höra att en del grupper har bestått av 80 personer. Det finns t.o.m. exempel på 300 personer. Individer får inte kränkas på det sättet. Vad avser näringsministern vidta för åtgärder för att garantera att kvaliteten inte blir undermålig? Det räcker inte bara med att följa arbetet. Det är ministern som har ansvaret för att det blir bra fortsättningsvis.

Herr talman! Jag får väl säga att den nu aktuella interpellationen inte är besvarad. Det efterlystes från interpellanten hur man skulle kunna klara hem det som nu är problem. Då svarar statsrådet att nu ska man bereda det här i Regeringskansliet. Frågan är för tidigt väckt, säger han bl.a. Men han följer naturligtvis mycket noga utvecklingen. Det påminner lite grann om han som kom för sent till tåget: Ja, ja, jag får väl ta nästa lägenhet. Det är naturligtvis bekymmersamt för de arbetslösa som nu finns inom aktivitetsgarantin. En poäng med den skulle vara att det skulle vara enkelt. Vi kan konstatera att det kanske är en av de allra krångligaste åtgärderna som har uppenbarat sig. Vi menar från Folkpartiets sida att aktivitetsgarantin är en bra åtgärd, men förutsättningen är att den används rätt. Handläggningsrutinerna är oerhört krångliga. För varje ärende krävs det ett rambeslut, som fattas i olika omgångar. Papper tas ut och skickas åt olika håll. En person kan först vara i af-pool, sedan i praktik, därefter i utbildning, därpå i af-pool i samverkan och därnäst i ny praktik, för att slutligen få anställningsstöd. Man blir förvirrad bara av att redovisa handläggningsgången. Detta medför mängder av papper. Skulle det dessutom inträffa något fel ska det skickas ett tjugotal papper åt olika håll. Jag tror att de flesta administratörer tycker att detta är bekymmersamt. Ett annat exempel är anställningsstöden, som har växt i antal. Det finns fyra olika sådana stöd med varierande procentsatser, tidsomfattning samt krav som ska uppfyllas för att man ska omfattas av stöden. Det här har också en mänsklig sida. Personer som råkar ut för det i sig bekymmersamma att bli av med sin anställning kan erbjudas OTA-anställning. Den möjligheten har lyfts fram och ska finnas kvar ett tag framöver. Den vänder sig till äldre arbetslösa, framför allt till kvinnor inom vården. Jag vet inte om det är dessa som statsrådet förlitar sig på som ett slags kvalitetshöjare. Ett annat statsråd har uttryckt det så att detta ska bli ett värdigt slut på det aktiva arbetslivet. De som nu har blivit av med OTA och är hänvisade enbart till aktivitetsgarantin missar extraersättningen om 45 kr om dagen och även den betalda ledigheten. Många av dessa människor har kämpat och gjort ett mycket gott arbete men blivit av med sin anställning, inte därför att det var ont om jobb utan därför att det var ont om pengar i de offentliga kassorna. Frågan om ett värdigt slut hänger kvar och har en väldig social dimension. Herr talman! Vi har fått maningar från EU kommissionens rådgivande organ att vi har en hel del att se över. Jag ska återkomma med ett par synpunkter i det sammanhanget. Vi säger från Folkpartiets sida att den första försvarslinjen mot arbetslösheten måste bestå av skapande av flera arbeten i nya och växande företag. På den punkten har regeringen inte klarat sin uppgift.